Fru talman! Jag tar det sista i föregående anförande först. Det gäller alltså vår definition av rättssäkerhetsbegreppet. Här är Knut Wachtmeister förvånad över att vi tar upp frågan om skyddet för enskilda mot andra enskilda som bryter mot lagar. Det är väldigt egendomligt. Det handlar faktiskt om att se till att seriösa företag får en riktig konkurrenssituation. Vad ni gör med ert förslag är att ni undanröjer möjligheterna för enskilda företag som vill sköta sig och vara ordentliga -- och det gäller de allra flesta företagen -- att konkurrera på lika villkor. Man kan ju inte garantera att företag inte utsätts för övergrepp genom att andra företag smiter undan skatten. Jag hade nog förväntat mig litet utförligare svar på mina frågor, t.ex. på min sista fråga -- Lars Bäckström ställde samma fråga. Men svaret kommer kanske senare. Hur kan det alltså komma sig att man utan vidare går med på de ingrepp som EFTA:s kontrollorgan skall få göra i svenska företag? Oannonserat, som en blixt från klar himmel, skall man kunna dyka upp i företagen och begära att få se handlingar. Möjligheterna att få undan handlingar och att stänga utrymmen är nästan obefintliga. Det accepterar Knut Wachtmeister. Det hade kanske varit av värde, Knut Wachtmeister, att litet grand redovisa det också! Sedan måste jag säga att jag protesterar ljudligt när Knut Wachtmeister avfärdar Jan Eskil Jörbys artikel i Dagens Nyheter. Han säger att den fiskala bockfoten dyker fram. Vad är det om inte ett jättelikt angrepp på en hel yrkeskår, nämligen på dem som är satta att ta in skatter här i Sverige och som gör ett jättejobb och ett gediget arbete under väldigt svåra förhållanden -- den fiskala bockfoten! Sedan säger Knut Wachtmeister: Det är inte konstigt att Jörby skriver detta. Han var ju med i Riksskatteverkets referensgrupp, och där fick han inte gehör för sina åsikter. Då blev han sur och ledsen. Därför skrev han ett remissyttrande för Civilekonomernas riksförbund som går stick i stäv mot Riksskatteverkets yttranden. Det är en oerhört stor anklagelse mot en hel yrkeskår, civilekonomerna, att säga att de inte skulle stå bakom detta yttrande från deras egen förbundsledning. Möjligen finns det en eller annan civilekononom som inte ställer upp på det, men förbundet gör det. Det skulle alltså vara fråga om något slags hämndbegär från Jan Eskil Jörbys sida. Det tycker jag är ett rätt dåligt angrepp, måste jag säga. Jag får återkomma till de andra frågorna i nästa replik.
Fru talman! Jag har ingalunda, som Lars Hedfors påstår, angripit hela den skattekår som Jörby i det här fallet företräder. Jag har angripit honom personligen därför att han i sin artikel i Dagens Nyheter beskyller ett antal hedervärda experter i utredningen för att vara kontrollfientliga. Dessutom skriver han om kommittén: ''en kommitté, vars arbete nu resulterat i - - de sämsta och minst genomtänkta förslag regeringen presenterat under sin regeringstid.'' Hörde inte Lars Hedfors alla de citat från Riksskatteverket och andra som jag nyss redogjorde för. Det är en av de allra bäst mottagna utredningar som jag någonsin har varit med om. Jag kan återge vad en tidning som på intet sätt brukar vara regeringsvänlig, nämligen Sydsvenska Dagbladet, skriver: Skattelagstiftningen har länge varit i stort behov av en förnyelse i många avseenden. Rättssäkerhetskommitténs förslag kommer att underlätta inte bara skyddet av den skattskyldiges rättssäkerhet utan även genom ett klarare och entydigare regelverk skattemyndigheternas möjligheter att med rättsligt acceptabla metoder driva in skatteskulder. Att utvecklingen går dithän kan vi inte minst tacka Det var en av många i kören av positiva svar på Sedan ville Lars Hedfors ha svar beträffande motsättningarna mellan olika propositioner. Men som jag sade nyss är skatteministern här, och jag tänker inte stjäla alla frågorna från honom. Dem kommer han säkert att redgöra för.
Fru talman! Jag tackar så mycket för att jag så småningom får svaret av skatteministern. Det hade i och för sig varit intressant med en kommentar också av skatteutskottets ordförande, inte minst när det gäller EFTA:s kontrollorgan, som skall få lov att göra väldiga ingrepp i den personliga rättssäkerheten. Det hade varit på sin plats att Knut Wachtmeister hade kommenterat det också. Uttalandet att detta var den bäst mottagna utredningen på mycket länge i Sverige är väl en sanning med oerhört stor modifikation. Det finns många kända och viktiga remissorgan som har avstyrkt förslaget. Vi har nämnt Civilekonomernas riksförbund. Jag kan nämna att JUSEK, juristernas och samhällsvetarnas organisation, som också sysslar med de här frågorna, avstyrker förslaget helt och hållet. Vi vet att både TCO och Generaltullstyrelsen är oerhört negativa till detta. Nu skall jag lämna detta ämne ett litet tag och övergå till ett helt annat ämne, om fru talmannen tillåter det. Det är nämligen så att det här förmodligen är det sista replikskiftet mellan mig och Knut Wachtmeister. Jag har fått höra att Knut Wachtmeister inte kommer att delta i fler debatter här i kammaren. Därför tycker jag att det är på sin plats att framföra ett varmt tack till Knut Wachtmeister för många intressanta, intensiva och stimulerande debatter som vi har haft här i kammaren. Jag tror också att jag vågar göra mig till talesman för hela utskottet och tacka för ett mycket gediget arbete som Knut Wachtmeister har utfört som utskottsordförande. Det har i mycket stor utsträckning grundat sig på sakkunskap och humor. Det tackar vi för, och vi vill önska Knut Wachtmeister en skön men aktiv pensionärstillvaro.
Fru talman! Nu hade jag tänkt komma med ett par dräpande inlägg. Bl.a. tänkte jag citera Claes Ljungh som är länsskattechef i Uppsala och som har varit mycket positiv i sitt remissyttrande. Han var tidigare en mycket ansedd medarbetare till Men efter de vackra orden från Lars Hedfors sida har stridslusten gått ur mig. Jag hoppas att ni ursäktar det. För den skull anser jag inte att jag har mindre på fötterna, för de argument jag har framfört tycker jag bär så långt att det får räcka. Jag är angelägen att replikera Lars Hedfors vänliga ord och säga att av de 21 år jag har varit i riksdagen har jag tillbringat 15 år i skatteutskottet. Det blev 9 år som vice ordförande, sedan varvade jag ned tre år och var suppleant, men genom valresultatet fick jag varva upp igen. De tre sista åren har jag haft den stora förmånen att vara ordförande i skatteutskottet. Det har varit jobbigt, det har varit intressant och det har varit ytterst angenämt, både det samarbete jag har haft med motståndarsidan och självfallet med mina regeringskolleger. Det har varit mycket stimulerande. Jag har under dessa 15 år tjänstgjort under fyra kunniga socialdemokratiska ordförande: Erik Lars Hedfors. Jag tackar för det goda samarbete som vi har haft och för de raka diskussioner vi har fört. Det har aldrig varit något svekfullt, aldrig något felaktigt. Vi har haft olika åsikter, men vi har slagits med blanka vapen. För att Lars Bäckström inte skall gå för hårt åt mig i nästa replik, som han har begärt, utsträcker jag naturligtvis tacket också till honom och till Peter Kling, som frågade nyss om jag tänke angripa honom. Jag sade: Det skall jag inte göra. -- Då går jag, för jag har ett viktigt möte, sade han. Jag tackar Peter Kling i hans frånvaro. Tack så hemskt mycket för att jag har fått förmånen att arbeta i skatteutskottet under dessa år!
Fru talman! Eftersom jag tillhör den kategori människor som älskar och slår ihjäl med samma varma själ, vill jag naturligtvis återgälda artigheten. Jag representerar Vänsterpartiet som suppleant i utskottet, och jag hade sett fram emot att efter det här valet få sitta vid samma bord som Knut Wachtmeister i skatteutskottets sessionssal och föra strider där. Nu har jag inte möjlighet till det i och med att Knut Wachtmeister väljer att lämna riksdagen, vilket jag därför beklagar. Men jag ser fram emot skatteutskottets avslutande middag. Då får vi möjlighet att träffas vid bordet. Jag får lyssna på Knut Wachtmeister. Det kommer jag att roas av. Hoppas att jag kan roa också vid det tillfället. Snart skall jag oroa. Jag får tacka Knut Wachtmeister för den oväld och skicklighet som han har lett utskottets arbete med. Det har jag djup respekt och beundran för. Nu till det som kanske oroar. Det är inte middag ännu. Knut Wachtmeister säger att det här är den bästa proposition som någonsin har lagts fram. Det märks bl.a. på det Sydsvenska Dagbladet skriver, en tidning som knappast kan anses vara regeringsvänlig. Men, fru talman, det syns ju hur olika meningar jag och Knut Wachtmeister har, hur olika bedömningar vi gör. Finns det många fler än skånska moderater som tycker att Sydsvenska Dagbladet är regeringsovänlig? Alla vi andra här i Sverige ser nog det som en tämligen regeringsvänlig tidning. Det var ju inte Arbetet det gällde. Där ser man att man kan göra skilda bedömningar av verkligheten. I det här fallet, Knut Wachtmeister, tror jag att jag ligger närmast verkligheten. Jag tror faktiskt att det är så även i de andra frågorna. Knut Wachtmeister säger att remissinstanserna är nöjda. Ja visst, domstolsväsendet är nöjt, för de får enklare och klarare skatteregler. Ja vissst. Det har jag respekt för. Men vi har inte skatteregler för att det skall vara enkelt att döma i rättssalarna. I så fall har vi en helt förändrad syn på lagstiftningen. Vi har ju skatteregler också för att tillgodose att rätt skatt tas ut på rätt sätt, att vi politiker får in det vi har tänkt oss. Vi politiker är inte till för domstolsväsendet. Det är faktiskt tvärtom, Knut Wachtmeister. Vi politiker är till för att skydda allmänintresset. Det är den skillnaden jag gör. Det är därför vi får kritik från TCO. Det är långt ifrån så att alla är överens. Men väljer man remissinstanserna på ett speciellt sätt, tar man in svar från de flesta kammarrätter i landet, får man säkert en förkrossande enighet om att detta underlättar arbetet. Men lagstiftningen är inte till för kammarrätternas skull. Och, Knut Wachtmeister, vi har ett stort problem med ekonomisk brottslighet. Den här propositionen underlättar väl inte kampen mot den ekonomiska brottsligheten?
Fru talman! Jag vill inte fördärva den goda stämningen genom att nu inleda en debatt med Lars Bäckström. Jag nöjer mig med vad jag har sagt tidigare.

Fru talman! Skatteministern väljer att göra det lätt för sig när det gäller att besvara mina frågor. Till att börja med talar han om dieseln och bortser ifrån att min viktigaste kritik riktade sig emot företagsbeskattningsförslaget. Man drev igenom ett förslag i december månad. En vecka senare kom man med en skrivelse till riksdagen som innebar kraftiga förändringar i det ursprungliga förslaget. Några månader senare lägger man fram en proposition som innebär förändringar i förändringarna. Jag skall berätta om ett sedelärande exempel för Bo Lundgren som vi i skatteutskottet fick höra i tisdags från Industriförbundets skatteexpert Lodin. Han berättade om L M Eriksson. L M Eriksson skulle i februari månad fastställa utdelningen till sina aktieägare, vilken bestämdes till 4:50. Det gjorde man i vetskapen och förvissningen om att det inte skulle innebära någon beskattning av utdelningen. Så lades propositionen med helt andra förutsättningar fram. Den innebar att denna utdelning till viss del kommer att beskattas. Hur är det, Bo Lundgren, med förutsebarheten i era förslag? Är detta rättssäkert? Sedan avfärdade Bo Lundgren nästa fråga om EFTA:s kontroller i Sverige, dvs. att EFTA skall kunna dyka ner på vilket företag som helst. Ja, säger Bo Lundgren litet nonchalant, det får vi väl rätta oss efter, det får vi väl acceptera. Varför kan ni acceptera det i det ena fallet men inte i det andra fallet? Den frågan måste Bo Lundgren svara på. Detta är ju en utpräglad jesuitmoral. Ändamålet helgar medlen. Sedan är det inte så noga med dogmer och ideologier. Huvudsaken är att man uppnår syftet att samarbeta med EU. I förbifarten vill jag ta upp detta med Rättssäkerhetskommittén. Bo Lundgren talade om hur perfekt den har fungerat. Det är ju inte så märkligt, eftersom kommittén har en utomordentligt egendomlig sammansättning. Den är inte parlamentariskt sammansatt, därför att den avspeglar inte sammansättningen i riksdagen. De borgerliga partierna har fyra ledamöter i kommittén medan vi har en ledamot. Är det en demokratiskt och parlamentariskt rätt sammansatt kommitté? Bo Lundgren kom sedan in på sitt favorittema, och då lät han som vanligt, nämligen att det ju var så illa under den socialdemokratiska tiden. Kom då ihåg, Bo Lundgren, att under den socialdemokratiska tiden lade vi fram ett stort antal -- närmare bestämt 42 stycken -- förslag om att skattekontrollen skulle förbättras. Bo Lundgren, som då satt i skatteutskottet, gick emot samtliga av dessa förslag. Är det underligt om man blir misstänksam och frågar sig om Moderata samlingspartiet verkligen vill genomföra en effektivare skattekontroll som skulle förbättra för enskilda människor när det gäller konkurrens och liknande saker?

Fru talman! Jag har över huvud taget ingen anledning att uttala mig om Bo Norrmans trovärdighet. Det jag konstaterade var denna svidande kritik från en person som representerar civilekonomerna i Sverige. Det är en person som alltså är representaiv för en stor yrkesgrupp som sysslar just med dessa frågor och kan dem. Eftersom skatteutskottet har rest omkring och besökt olika skattemyndigheter vet jag av erfarenhet att det där finns en kraftig kritik mot detta förslag och även mot Bo Norrmans ställningstagande. När det gäller utredningen i övrigt säger det sig självt att en parlamentarisk utredning måste avspegla förhållandena i parlamentet. Det är naturligtvis viktigt för det stora partiet att man har möjlighet att rådgöra med varandra inom en kommitté, precis som de borgerliga partierna har kunnat göra. Jag tycker att Bo Lundgren åsidosätter vanliga normala demokratiska principer när han sätter ihop sina kommittéer. Bo Lundgren återkommer till sitt gamla favorittema, nämligen att det var de höga skattesatserna under den socialdemokratiska regeringens tid som var orsaken till skattefusk och fiffel. Nej, Bo Lundgren, så är det inte. Det är fullständigt klart att det som var problemet på 80 talet -- och det har vi aldrig förnekat -- var de stora skillnaderna i skattesatserna. Vissa typer av inkomster beskattades med kanske 80 % medan andra typer av inkomster beskattades med 30 % eller inte med någon procent alls. Det som då hände var att folk försökte förvandla högbeskattade inkomster till lågbeskattade inkomster. Det var ett problem, och det stack vi aldrig under stol med. Vi tog itu med problemet när vi genomförde den stora skattereformen. Skattereformen innebar just en harmonisering, en likformighet, av skattesatserna så att inte detta incitament till skatteplanering skulle uppstå. Skattemyndigheterna skulle få tid över att syssla med andra uppgifter, dvs. kontrollera skattebrottsligheten osv. Det som nu händer under den borgerliga regeringens tid är ju att man återigen hemfaller till en differentiering av skattesatserna. Under Bo Lundgrens tid som skatteminister har man bara inom kapitalinkomstbeskattningen tillskapat åtta olika skattesatser. Det säger sig väl självt att detta är ett incitament till skatteplanering och att det ställer krav på resurser hos skattemyndigheterna, vilket tar bort resurser från möjligheterna att kontrollera skattefusk och skattebrottslighet. Det är Bo Lundgrens bidrag till skattekontrollen.

Fru talman! Statsrådet anser att det är viktigt att diskutera helheten i utredningen. Vi kan då börja med helheten. Det sägs att detta är en väldigt bra utredning, men att det möjligen finns någon enskild som nästan är tokstolle och som tycker annorlunda. Men låt säga att denne enskilde var företrädare för civilekonomerna. Då skulle han inte längre vara enskild. Att Riksrevisionsverket är en tung instans tror jag är en bedömning som statsrådet delar med mig. Jag återger Finansdepartementets sammanställning av remissvaren: Utredningen och direktiven tar fasta på kritik som framförts i olika sammanhang. Problemens omfattning, t.ex. hur många skattskyldiga som kan vara berörda, behandlas endast undantagsvis av utredningen, och då helt översiktligt. I något fall anger utredningen att någon studie av hur reglerna tillämpas i praktiken inte har gjorts, utan att den främst har att bedöma huruvida reglernas konstruktion svarar mot de krav som kan ställas i rättssäkerhetshänseende. Utredningen har, såvitt Riksrevisionsverket kan förstå, härvidlag ansett sig uppbunden av direktiven. Detta är kärnan i det hela. Som man ropar, får man svar. Utredningen kommer naturligtvis att uppfylla de direktiv som statsrådet har gett, och då når man vissa syften. Bo Lundgren har ju länge som riksdagsledamot sagt att vi skall kämpa för att stärka rättssäkerheten för den enskilde. Det är i och för sig en bra gärning. Men, statsrådet, det har under den förra och nuvarande regeringens tid redan hänt mycket. Om vi skall se till helheten så är det avgörande problemet just nu den stora ekonomiska brottsligheten. Den här propositionen minskar inte möjligheterna till ekonomisk brottslighet, utan den ökar möjligheterna till ekonomisk brottslighet. Det är helheten, slutsumman och resultatet. Det är denna signal som är så dålig. Statsrådet säger att alla människor vet att höga skatter ger skattefusk. Ja visst, och alla människor vet ju att en sak som väger fem kilo faller mycket snabbare mot jorden än en sak som väger ett kilo. Det vet ju alla människor, eller hur? Det som alla människor vet behöver ju inte alltid vara sant. Så trodde man en gång, och man trodde också ute i världen på det som statsrådet säger. Men vi ställde ju frågan gemensamt till OECD:s skatteavdelning om det fanns något empiriskt samband. OECD:s skatteavdelning svarade: Nej, vi har inga sådana data.

Fru talman! Om den ambitionen är statsrådet Lundgren och jag helt överens. Om den infallsvinkeln kan vi göra ett gemensamt manifest. Men det är den praktiska tillämpningen som är det intressanta. Vi och hela riksdagen förväntar oss ett åtgärdspaket mot ekobrottsligheten. Vi har velat ha det snabbt under denna vår, men det har Riksdagens revisorer inte klarat av. Man har sagt att vi skall få det till hösten. Då har vi sagt: Låt oss då ta ett samlat grepp för att skärpa kampen mot ekobrotten och samtidigt strama upp lagstiftningen. Men nu gör regeringen tvärtom. Genom denna proposition öppnas nya möjligheter till ekobrottslighet och avancerat skatteundandrag. Sedan skall man till hösten laga det som man kanske ställer till med nu på våren. Det är det som är en dålig politik. När uppstår ekonomisk brottslighet? Det är när det finns goda möjligheter till den. Det avgörande är inte nivån på skattesatserna i sig utan hur lagstiftningen är utformad. Det bästa sättet att åtgärda ekobrotten är naturligtvis att ha en enkel och klar lagstiftning med enhetliga nivåer. Om detta är det primära syftet är denna metod den enklaste. Att ta bort möjligheten till tredjemansrevisioner underlättar ekobrott. Att ta bort möjligheten till revision av löpande beskattningsår försvårar de integrerade revisionerna. Att ta bort möjligheten till revision hos fysisk person försvårar en bra skattekontroll. Att få större möjlighet att undanhålla vissa handlingar, som nu förelås i propositionen, försvårar en bra skattekontroll. Att ta bort förmånsrätten för betalningssäkrade fordringar gör att det allmänna mister skattemedel. Att ta bort möjligheterna till överraskningsrevisioner försvårar revisionsverksamheten. Statsrådet! Vi i skatteutskottet har åkt runt och träffat fältarbetarna i skatteförvaltningen. Trots att vi har haft representanter för Riksskatteverket med i utredningen hör vi hur man på fältet bitterligen klagar över att man blir avlövad och mister effektiva instrument. Man kan faktiskt klara av fall som Halvar Alvgard och Hjortbergfallet. Hjortbergfallet har vi redan klarat med annan lagstiftning. Det går att lösa dessa problem utan att det öppnas vida fält för ekobrottslighet och avancerat skatteundandragande. Den möjligheten har statsrådet försuttit.

Herr talman! Jag begärde ordet ytterligare en gång därför att Bo Lundgren är skyldig mig svar på åtminstone två frågor som jag har fått löfte om att få svar på av både Knut Wachtmeister och Bo Den första frågan handlar just om företagsbeskattningen. Är det förenligt med rättssäkerhetens krav när regeringen fattar ett beslut den ena veckan och veckan därpå kommer med ett antal ändringsförslag till detta beslut i en skrivelse till riksdagen? Sedan visar det sig att de ändringsförslagen kommer att behöva ändras i den proposition som långt om länge blir resultatet. Jag tog exemplet med LM Ericsson. Tycker Bo Lundgren att det är rättssäkert att man inte kan förutse vilken skatt man kommer att drabbas av på en utdelning? Är det i överensstämmelse med Bo Lundgrens krav på rättsäkerhet? Den andra frågan gällde revision av fysiska personer. Vi vet nu genom artiklar i bl.a. Dagens Nyheter hur situationen är. Det står: Staten snuvas på vinstskatt. Det handlar alltså om miljarder kronor i vinster som man över huvud taget inte kan kontrollera. Man hade möjligen kunnat kontrollera dem om man hade kvar revisionsinstrumentet. Men nu tar Bo Lundgren bort också det instrumentet. Hur skall man i stället kunna kontrollera? Herr talman! Jag vill slutligen göra en liten kommentar om debattartiklar, Bo Lundgren. Bo Lundgren avfärdar Jan-Eskil Jörby som en enskild person. Han är faktiskt ordförande i en stor organisation, och han uttalar sig naturligtvis å den organisationens vägnar. Det heter att historien upprepar sig. Jag minns hur det var för några månader sedan, Bo Lundgren. Då utsattes Bo Lundgren för våldsam, svidande kritik av en person i Företagarförbundet, Carl-Johan Westholm. Då var det likadant. Han talade som enskild person, trots att han är den som företräder organisationen utåt. Bo Lundgren måste lära sig att acceptera att det finns företrädare för organisationer som uppträder som talesmän för organisationerna.

Herr talman! Bo Lundgren är en taktiker. Han glider undan och svarar inte på frågorna. Han svarar t.ex. inte på hur vi skall kunna kontrollera enskilda personers aktiehandel. Den frågan berör han över huvud taget inte. Sedan tar han upp frågan om företagsbeskattningen och talar målande om problemen och säger att han beklagar dem, men att det är ett litet problem att LM Ericsson inte kan förutse vilken skatt man skall betala. Det är ett stort problem, Bo Lundgren. Det handlar om rättssäkerhet, det som Bo Lundgren säger sig vilja värna om. Men här är det ett litet problem. Här åsidosätter man rättssäkerheten rakt upp och ner. Han beklagar det visserligen, men han har inte någon som helst förståelse för att det är ett rättssäkerhetsproblem. Det är litet synd. Sedan kommer det mest famösa av alla uttalanden. Bo Lundgren säger: Jan-Eskil Jörby är visserligen ordförande för denna organisation, men jag är ganska övertygad om att Jan-Eskil Jörby inte har kommunicerat sin artikel med medlemmarna. Nej, naturligtvis inte. Så fungerar ju inte den representativa demokratin. Vi väljer våra ombud till riksdagen, vi väljer våra ombud till ordförande osv. Sedan representerar de en grupp av människor och agerar utifrån det. Detta är representativ demokrati, Bo Lundgren. Det är inte socialism, som Bo Lundgren nu slänger ur sig litet vårdslöst. Försök att håll isär begreppen litet! Det framgår av artikeln vad Carl-Johan Westholm menar.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

Finns det förutsebarhet i detta? Nästa fråga var: Hur skall vi kontrollera transaktioner med aktier hos enskilda personer när nu möjligheten att göra revision avskaffas? De frågorna har jag inte fått svar på.
Herr talman! Jag brukar sällan anmäla mig en extra gång, men statsrådet fick mig till det. Han sade: Det är naturligt för kommunister, men det får man inte säga. Bo Lundgren får säga vad han vill och vad talmannen tillåter. Jag själv är vänsterpartist av en sort som tycker att det är bra med marknadsekonomi. Marknadsekonomin behöver bra politiker för att få ordning och reda på saker. Det vi egentligen diskuterade var förmånsrätt för betalningssäkrade fordringar. Min poäng, Bo Lundgren, är att regeringen säger att denna proposition inte har några ekonomiska konsekvenser. Jag säger att om man slopar den här förmånsrätten får det väsentliga ekonomiska konsekvenser för statsinkomsterna. I denna inställning har jag medhåll av TCO:s styrelse. Även en annan institution håller med mig, nämligen Detta är också föremål för utredning. Insolvensutredningen arbetar med denna fråga. Men regeringen behöver inte invänta Insolvensutredningen. Regeringen kan köra över Riksskatteverket och en stor opposition i denna kammare. Jag menar att i den här frågan döljer man ett väsentligt skattebortfall. Jag tycker inte att man skall ta alla inkomster till staten, statsrådet Lundgren. Men som en som inte var kommunist sade: Ge kejsaren, vad kejsaren tillhör. Han levde för jättelänge sedan och var inte kommunist. Jag tycker att man skall göra detta. Lönerna i Sverige är drygt 600 miljarder, statsrådet Lundgren. De offentliga utgifterna ligger väl på ungefär 1 100 miljarder. Inte ens om vi tar in alla pengar räcker de. Men i det läge vi nu har, med de gigantiska underskotten, kan vi inte fortsätta att tala om ofinansierade skattesänkningar. Men det är en helt annan debatt.

Herr talman! Vis av skadan och med tanke på min tilltagande ålder skall jag börja med att yrka bifall till vår reservation beträffande erkännandet av Vi skall nu lämna den stimulerande skattedebatten om hur duktiga de svenska civilekonomerna är. Jag skall ta er med till Fjärran Östern, Asia Pacific, och tala om relationerna mellan Kina och Taiwan. Betänkandet handlar om de mänskliga rättigheterna m.m. Jag skall uppehålla mig en hel del vid ''m.m.''. Jag skall börja färden över till Fjärran Östern med att läsa vad en känd svensk resenär som har besökt de här länderna har skrivit. Han skriver: ''Sverige erkände 1949 kommunistregimen i Peking som efterföljare till nationalistregeringen i Nanking. Det erkännandet var både logiskt och riktigt mot bakgrund av vår princip att erkänna existerande realiteter. Till detta kommer, att Sverige delar uppfattningen i såväl Peking som Taipei att Kina inte skall delas i flera självständiga stater. Den taiwanesiska utrikespolitiken har under senare år blivit allt mer flexibel. I fullt medvetande om de officiella realiteterna, har den taiwanesiska regeringen med stor skicklighet utnyttjat olika möjligheter att bygga ut förbindelserna med olika länder. Det svenska svaret på dessa ansträngningar har länge varit försiktigt och avvaktande. Till detta har det säkert funnits anledning men nu finns det enligt min mening starka skäl att med en flexibilitet motsvarande den taiwanesiska utnyttja de möjligheter till förbättrade relationer som faktiskt finns.'' Den som har skrivit de här tänkvärda sakerna är Carl Bildt. Han skrev dem 1989. Det är med beklagande jag ser att det sedan dess i stort sett inte har hänt ett skvatt. Vi har varit inaktiva till skillnad mot vad vi var tidigare då svensk utrikespolitik försökte hjälpa de svaga. Olof Palme skrädde ju inte orden. Men sedan dess har svensk utrikespolitik ställt in sig i ledet och går i de storas ledband. Det är intressant att notera att Sydafrikas segerherre, Nelson Mandela, är en av Taiwans få vänner i världen. Han har nyligen uttalat att om det ankommer på honom kommer Sydafrika inte att bryta de diplomatiska förbindelserna med Taiwan. Han har mod och kraft att säga ifrån till skillnad mot det svenska Utrikesdepartementet. Men har man kämpat i motvind ett helt liv ger man inte, som Sverige, upp i första taget för påtryckningar från Utrikesministern har nyligen sagt att det inte är möjligt att inleda officiella relationer med Taiwan. Taiwan har i dag mer än 70 politiska partier. Det finns knappast någon större demokrati. Vad jag vet är det i dag ett tjugofemtal länder, inklusive Sydafrika, som har diplomatiska relationer med Taiwan. Det är alltså fullt möjligt att öppna sådana, men då får man vara beredd på repressalier från det stora Kina. Vi vet också att Kina har vetorätt i säkerhetsrådet. De drar sig nog inte för att utnyttja detta. Det måste kännas hårt för en demokrati som en Taiwan, med alla dessa fria politiska partier, att sättas i skamvrån av en enpartistat som inte drar sig för att begå brott efter brott mot de mänskliga rättigheterna. Sverige och utrikesministern har med rätta reagerat på detta, senast den 4 juni 1993. Då tog utrikesministern ett initiativ och fördömde alla rapporter om arresteringar av oliktänkande, tortyr osv. Hon uppmanade Kinas regering att ge amnesti åt alla som dömts till frihetsstraff för sin politiska och religiösa övertygelses skull. De senaste dagarna har vi sett i tidningarna att Kina skickar ut sina dissidenter, och i utbyte mot det vill de ha allehanda ekonomiska och kommersiella lättnader. Man kan förstå att Taiwan har svårt att acceptera Kinas storebrorsfasoner. De utför ju bl.a. regelbundna underjordiska kärnsprängningar. Till dags dato har Kina gjort inte mindre än 39 kärnsprängningar. Det fordrar säkert ett fördömande. Om man inte kommer åt Kina på grund av att de sitter i säkerhetsrådet tycker jag att man skall försöka att hjälpa Taiwan på det handelspolitiska planet. Jag tycker att Sverige skall driva en mer aktiv handelspolitik. Det har t.ex. Tyskland gjort. De har nyligen haft sin handelsminister Günter Rexrodt i Taiwan för att förhandla om att ta bort det tyska embargot på en ''high technology-lista''. Tyskland vill levera både u-båtar och patrullfartyg. En order på bortåt 20 miljoner kronor är under förhandling. För att få bättre förbindelser sätter man en karriärdiplomat som chef för det tyska handelskontoret. Dessa små markeringar betyder mycket för deras ''goodwill''. Det blir svårt för Sverige att konkurrera om dessa stora order. Samtidigt bearbetar tyskarna Kina lika intensivt som de bearbetar Taiwan utan någon större rädsla för kinesiska motdrag. Detta bör Sverige också kunna göra. Vi gör ju återigen inte något alls. Utrikesdepartementet och regeringen borde se till att vi får lika goda chanser att leverera u-båtar och patrullbåtar som Tyskland. Vi behöver bara tänka på vad vissa smärre medgivanden från svensk sida kunde göra beträffande licensgivning för export av ubåtar. Med tanke på den kritiska arbetslöshetssituationen i Karlskrona och i Malmö skulle det vara väldigt gynnsamt. Jag tror också att det skulle vara bra om höstens affärsmannadelegation till Taiwan skulle komma att ledas av utrikeshandelsminister Dinkelspiel. Jag tror att det är en markering som hade varit mycket viktig för Taiwan och som skulle ha gjort dem mycket intresserade av att öka handelsutbytet med Sverige -- något som behövs. För att göra en summering kan jag säga att jag hoppas att Utrikesdepartementet inte kommer att visa samma undfallenhet gentemot Kina i de politiska frågorna och att man under tiden tar allt intensivare kontakter med Taiwan för att hjälpa svenska företag att ytterligare förbättra sina goda affärer med Taiwan.

Herr talman! I det betänkande vi nu debatterar konstateras att efterlevnaden av de folkrättsliga regler som är ägnade att skydda och främja de mänskliga rättigheterna är dålig. Stater som skrivit under FN:s konventioner rörande de mänskliga frioch rättigheterna bryter i mycket hög utsträckning mot dessa konventioner. Exemplen är otaliga. Ett ytterligare problem som blivit alltmer uppmärksammat under den senaste tiden är att regeringar inte bara bryter mot konventioner de skrivit under utan också öppet börjat ifrågasätta det universella i de regler för mänskliga rättigheter som finns. Det är framför allt från Asien, t.ex. Kina och Malaysia, som vi hört denna uppfattning uttryckas. Jag vill här ta tillfället i akt och betona att de medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna som de uttrycks i de internationella konventionerna överallt och alltid måste betraktas som universella. Ett barns rätt att slippa arbeta, en kvinnas rätt att inte bli misshandlad av sin man, en politiskt oppositionells rätt att uttrycka sin åsikt och en fattig människas rätt till en bostad måste gälla lika för Kina och Ingen av dessa rättigheter kan -- som Kinas ledning försöker göra gällande -- sättas före den andra. Yttrandefriheten får inte sättas på undantag till förmån för de sociala rättigheterna. Det är alltför väl känt att detta bara är ett sätt för en diktatorisk regim att försöka tysta all opposition och på så sätt legitimera sin makt. Det är emellertid viktigt att påpeka att de medborgerliga och politiska fri och rättigheterna inte heller kan sättas före de sociala rättigheterna. Det är lätt hänt i dessa tider av social och ekonomisk nedrustning i vår rika del av världen att vi gör just detta och glömmer, eller väljer att glömma, att de som är offren i denna nedrustning också förvägras sina mänskliga rättigheter -- rätten till bostad, rätten till arbete och rätten till utbildning. Väljer vi att inte ta itu med dessa aspekter av de mänskliga rättigheterna här hemma minskar trovärdigheten i vår kritik av brotten mot de mänskliga rättigheterna i de fattigaste staterna. Vi får aldrig glömma att kampen för de mänskliga rättigheterna måste föras såväl på hemmaplan som på den internationella arenan. Herr talman! Tillståndet i världen för de mänskliga rättigheterna är skrämmande. Det mest skrämmande just nu pågår i Rwanda. Så ofattbart många som en halv miljon människor kan ha dödats under bara några veckors tid -- de flesta civila kvinnor, män och barn. FN:s säkerhetsråd har nu äntligen beslutat om en FN-operation i Rwanda. En förfrågan har också kommit till Sverige om att bidra med ett fältsjukhus. Enligt min och mitt partis mening vore en sådan insats från svensk sida den bästa tänkbara humanitära insatsen i denna nu mest fruktansvärda konflikt i vår värld. Jag hoppas innerligen att Utrikesdepartementet och regeringen svarar positivt på denna förfrågan från FN. Även i Rwandas grannland Burundi är situationen vad gäller de mänskliga rättigheterna skrämmande. I slutet av förra året och i början av detta år upplevde landet ett blodbad som kan jämställas med det i Rwanda. I en nyligen publicerad rapport från Amnesty International konfronteras vi med burundiska vittnesmål från en masslakt som nära nog saknar beskrivning. Varken Rwanda eller Burundi behandlas i det betänkande vi skall ta ställning till i dag, trots att konflikterna pågått under mycket lång tid och trots att blodbadet i Burundi pågick för fullt mitt under den tid vi hade möjlighet att skriva våra motioner i januari. Det ser jag som ett tecken på att även vi här i riksdagen i vårt engagemang för mänskliga rättigheter i alltför hög grad låter oss styras av vad som för tillfället ses som en nyhet av CNN och andra internationella mediejättar. Det är bl.a. här Amnesty International och andra människorättsorganisationer har en sådan oerhört viktig roll att spela. Utan deras enträgna arbete med att uppmärksamma brotten mot de mänskliga rättigheterna var helst de begås skulle alla miljoner människor som mördas, torteras, fängslas och förföljs för sina åsikters eller sin etniska tillhörighets skull vara ännu mer bortglömda än de är i dag. Utan deras arbete skulle de regimer och de grupper som gör sig skyldiga till dessa ohyggliga brott kunna härja ännu mera fritt än de gör i dag. Vi är skyldiga ett stort tack till Amnesty International och andra organisationer som kämpar för de mänskliga rättigheterna. Herr talman! Svenska Amnestys ordförande Anita Klum vädjade för två månader sedan i Dagens Nyheter om att Sverige i FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna kraftfullt måste fördöma övergreppen i Turkiet, Indonesien, Peru och Sri Lanka. Dessa fyra fall är enligt Anita Klum fyra exempel på hur omvärldens krav på respekt för mänskliga rättigheter fått stå tillbaka för politiska och ekonomiska intressen. Som alla vet finns det åtskilliga exempel på andra stater som också grovt förbryter sig mot de mänskliga rättigheterna, men som samtidigt är så ekonomiskt eller politiskt betydelsefulla för de rika industriländerna att fördömanden och protester får stå tillbaka. I likhet med Anita Klum vill jag framhålla Turkiet och Indonesien, men också Kina och Marocko. Berith Eriksson kommer senare under debatten att ta upp Turkiet, så jag skall inte uppehålla mig vid den frågan nu. Jag vill dock poängtera att Turkiet är ett känsligt fall för Europa på grund av medlemskapet i NATO, försöken att bli medlem i EU och landets ställning som ett slags sekulariserad buffert mot den muslimska världen. En sådan politiskt viktig stat kritiserar de europeiska regeringarna inte så gärna. Kina, Indonesien och Marocko vill jag framhålla därför att dessa länder inte bara grovt kränker de mänskliga rättigheterna utan också trotsar internationell rätt genom att ockupera främmande territorium: Kina ockuperar Tibet, Indonesien ockuperar Östra Timor och Marocko ockuperar Västsahara. Jag vill framhålla dessa stater också för att de får svenskt bistånd i form av u-krediter. Kina och Indonesien får dessutom köpa svenskt krigsmateriel. Den kinesiska ledningen är i allra högsta grad medveten om landets vikt som investeringsobjekt och marknad för den rika västvärlden. Därför spelar regimen nu ett cyniskt spel med väst där spelpjäserna är politiska fångar och lukrativa affärer. Man släpper regimkritiker ur fängelserna i lagom dos för att få USA:s och Västeuropas regeringar och parlament att tro, eller låtsas tro, att människorättsläget har förbättrats. När sedan nya biståndspengar eller något lukrativt affärskontrakt är i hamn kan man återigen gripa dissidenterna. Sverige bör inte delta i det här spelet. Vi bör åtminstone inte delta genom att ge regimen pengar i form av u-krediter. Den svenska regeringens och utrikesutskottets majoritets uppfattning att sådant biståndssamarbete underlättar en dialog om mänskliga rättigheter är märklig. En kritisk dialog kan och bör föras i de normala diplomatiska samtalen. U-krediter behövs inte för att göra detta möjligt. Det bästa sättet för Sverige att visa sin avsky mot den kinesiska regimens grova människorättsbrott vore att avbryta ukreditgivningen. Eller menar regeringen och utskottet att dessa behövs för att man skall kunna föra ett slags utpressningspolitik gentemot Kina? Om det är så, tycker jag att det skall sägas i klartext. Ett avbrytande av all u-kreditgivning vore också den bästa signalen från Sverige till regimerna i I dagarna har vi fått höra hur de fackliga rättigheterna åsidosätts i Indonseien och hur fackliga aktivister mördas. Tidigare i vår uppmärksammades i svensk TV hur den öppna massakern i östra Timors huvudstad Dili 1991 följdes av en dold massaker på alla de hundratals som försvann i samband med händelsen. Tidigare under våren har det också uppmärksammats i svensk TV hur kung Hassans regim i Marocko på de mest vidriga sätt behandlar politiskt oppositionella. Vi hör också ständigt hur Marocko fortsätter att ockupera Västsahara och sabotera den av FN Utskottet konstaterar i sitt betänkande att inga egentliga förbättringar när det gäller de mänskliga rättigheterna kan upptäckas i vare sig Indonesien eller Marocko. Utskottet förutsätter dock att den svenska regeringen aktivt verkar för att situationen i de båda länderna förbättras. Jag skulle vilja tillägga att det mest aktiva den svenska regeringen kan göra är att besluta om att u-kreditgivning till Suharto-regimen och Hassan-regimen inte kan accepteras. Så länge regeringen och riksdagen fortsätter att öppna för u-krediter och godkänna krigsmaterielexport till dessa regimer går det inte att tolka den svenska politiken gentemot dessa stater som annat än att den är en dubbelhetens politik. Regeringen säger ju om och om igen att främjandet av mänskliga rättigheter och demokrati måste vara en ledstjärna i svensk utrikespolitik. Det mest konkreta uttrycket för den politiken finner vi i fallet Kuba, som för några år sedan miste det sista man hade kvar av svenskt utvecklingsbistånd. Motivet från regeringens sida var just att landet inte gjorde några framsteg vad avser demokrati och mänskliga rättigheter. Om regeringen med någon trovärdighet skall kunna fortsätta att påstå att mänskliga rättigheter är en ledstjärna i utrikes och biståndspolitiken är det dags att visa det i politiken gentemot andra stater än Kuba, exempelvis Kina, Indonesien och Marocko. I annat fall går det inte att undvika misstanken att den inriktningen av regeringens utrikespolitik gäller selektivt, nämligen bara i relationerna med regimer som företräder ett ekonomiskt system som man inte gillar och som dessutom är ekonomiskt ointressant för svenska företag. En sådan politik, herr talman, kan Vänsterpartiet inte ställa sig bakom. Biståndsministern, statsrådet Alf Svensson, kritiserades i går för att han deltog i debatten om vårdnadsbidraget; det låg inte på hans bord, påstod man. Jag är inte beredd att ställa mig bakom den kritiken. Vårdnadsbidraget är ju en stor fråga för kds. Jag tycker att det var bra att partiledaren var här i går.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

Herr talman! Värnandet om de mänskliga rättigheterna är en huvudlinje i svensk utrikespolitik. Vi har för första gången en minister för mänskliga fri och rättigheter. Däri ligger självfallet en accent som regeringen vill lägga på detta område. Men intresset för mänskliga rättigheter är en gammal tradition i Sverige och det har en stark förankring över partigränserna. Alla regeringar under senare decennier har varit starkt engagerade i dessa frågor. Herr talman! Till Bertil Måbrink vill jag säga att statsråd brukar vara närvarande när riksdagen behandlar propositioner. Däremot är det ytterst ovanligt att de är närvarande vid behandling av motionsbetänkanden. Sverige hävdar en universell syn på de mänskliga rättigheterna. Vi accepterar inte argumentet att frågan om mänskliga rättigheter är en västerländsk uppfinning och att behovet att kämpa för individens rättigheter är begränsat till vår egen kulturkrets. En afrikan, en latinamerikan och en asiat måste tillerkännas samma friheter och samma personliga integritet som en europé eller en nordamerikan. Dödsstraff, könsstympning och barnprostitution är lika avskyvärt var det än förekommer. Vad har vi då för instrument för att hävda de mänskliga rättigheterna? De är beklagligt svaga. Det handlar huvudsakligen om deklarationer och konventioner och om det inflytande som man kan utöva genom opinionsbildning och olika uppföljningsmekanismer. Vi har FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna. Vi har den viktiga Europarådskonventionen. Vi har en hel del andra regionala konventioner. Vi har de mer specialiserade konventionerna om tortyr. Vi har barnkonventionen osv. Uppföljningen av de förpliktelser som staterna har iklätt sig sker till stor del genom egenrapportering från konventionsstaterna; en rapportering som granskas i olika kommittéer. Men det finns också en del andra metoder. På senare tid har det blivit allt vanligare att översynskommittéerna utser rapportörer som studerar förhållandena i olika länder. Vi har fått två högkommissarier för mänskliga rättigheter, dels FN:s helt nyinrättade högkommissarie, dels ESK:s effektive Max van der Stoel som har varit i farten några år, och redan gjort mycket stor nytta. Den europeiska säkerhetskonferensen har också börjat sända missioner till olika delar av Europa där det finns akuta konflikter mellan olika minoritetsgrupper och där man försöker lösa upp friktioner. Man slår en brygga mellan kampen för mänskliga rättigheter och kampen för att förebygga allvarliga nationella konflikter. Skyddet av mänskliga rättigheter och värnandet om freden går hand i hand. Man syftar både till att bevaka rättigheter och att förebygga krig. Europarådet har i flera decennier spelat en viktig roll när det gäller att värna de mänskliga rättigheterna, främst genom den kommission och den domstol som har knutits till Europarådskonventionen om mänskliga rättigheter. Här finns en individuell klagorätt som ger den enskilde möjlighet att föra talan mot sin egen stat när de inhemska rättsmedlen är uttömda. Det finns mängder av exempel på hur domar från domstolen i Strasbourg har bidragit till att ge den enskilde individen en starkare rättslig ställning i olika länders lagsystem. Detta system har för närvarande allvarliga svårigheter. Det är kraftigt överbelastat. I dag kan nya klagomål få vänta i fem till sju år innan det kommer ett slutgiltigt utslag från Europadomstolen. Det har gjort att man under ett antal år diskuterat möjligheter att effektivisera systemet. På senare tid har man kommit fram till att den bästa reform som kan genomföras är en sammanslagning av kommissionen och domstolen till en enhetlig domstol som får fungera på heltid, till skillnad från de organ som finns i dag och som är deltidsorgan. Tilläggsprotokoll 11 till konventionen om de mänskliga rättigheterna skrevs under förra veckan och kan träda i kraft när alla medlemsstater har ratificerat. Det finns en allvarlig risk att detta kan komma att ta flera år. Det är viktigt att det nya systemet kan träda i kraft så snart som möjligt, att balanserna kan motarbetas. Från svensk sida måste vi därför göra vårt yttersta för att övertyga andra stater att så snabbt som möjligt ratificera tilläggsprotokollet, liksom vi själva bör göra det utan dröjsmål. I det nästan enhälliga betänkande som vi behandlar -- det är enhälligt i de frågor som gäller mänskliga rättigheter -- går utskottet in på förhållandena i en lång rad enskilda stater av vilka de flesta tyvärr länge varit föremål för riksdagens uppmärksamhet. Vi har ju återkommande frågedebatter och interpellationsdebatter om mänskliga rättigheter. Jag tycker att det är utomordentligt viktigt att det finns ett levande och aktivt intresse för de här frågorna i riksdagen, ett intresse som går långt utanför utrikesutskottet. Det är en styrka för Sveriges riksdag att så många ledamöter är aktivt engagerade för att hävda mänskliga rättigheter och minoritetsrättigheter i olika delar av världen och att vi från riksdagens sida ständigt påminner regeringen om nödvändigheten av en aktiv hållning i dessa frågor. Det bevisar att vi i riksdagen starkt tror på att den mänskliga solidariteten och det mänskliga rättspatoset inte får göra halt vid gränserna, utan måste skrida över dem och vara internationellt till sin karaktär. Det bevisar också att Sverige är en del i världen och att vi är engagerade i världens problem. Vi måste naturligtvis ofta överväga formerna för svenska framstötar. Ett land som ständigt hötter med pekfingret mot andra är inte alltid effektivt i sin strävan att påverka. Det som jag skulle vilja kalla för den goda moralismen, den grundläggande otåligheten inför allt det som är vrångt och orättvist i världen, måste förenas med en aktiv vilja att förstå främmande kulturer och bygga broar till andra samhällen. I vårt utvecklingssamarbete med andra länder får vi inte bara kritisera, utan aktivt skapa förutsättningar för ländernas strävan att övervinna övergrepp och förbrytelser mot de mänskliga rättigheterna. I den andan bör Sverige i framtiden, liksom hittills, hålla en aktiv hög profil i kampen för att värna de mänskliga rättigheterna.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
Herr talman! Jag är väl medveten om att statsråden skall befinna sig här när vi behandlar propositioner. Den proposition som behandlades i går låg inte på det statsrådets bord som var här och försvarade den. Men jag försvarade ändå att biståndsministern var här i går eftersom jag anser att det var en hjärtefråga för kds. Jag instämmer inte i gårdagens kritikerkör. Däremot vill jag, eftersom läget när det gäller mänskliga rättigheter i världen just nu är så katastrofalt dåligt, rikta kritik mot att MR ministern inte är här. Jag tror att vi kan vara överens om att han borde ha varit det. Jag tog upp ett gammalt diskussionsämne, nämligen u-krediternas koppling till läget när det gäller mänskliga rättigheter. Innan jag gick ned till kammaren meddelades en nyhet på radion. Jag är litet osäker om det var Amnesty International som stod för budskapet, men det meddelades att man kunnat konstatera att läget när det gäller mänskliga rättigheter i Kina är värre än vad man tidigare har befarat. Säger inte detta en del också till utrikesutskottets majoritet? Jag har inte fått något svar på hur man kan motivera att ge biståndspengar till ett land som Kina, vilket så grovt bryter mot de mänskliga rättigheterna. Vi kunde i dag läsa en notis i Svenska Dagbladet om att två amerikanska företag har använt kinesiskt tvångsarbete. Man skulle kunna rada upp exempel efter exempel på sådana företeelser. Jag ställde här frågan: Är det verkligen utskottsmajoritetens uppfattning att just ukrediterna kan användas som led i en utpressningspolitik gentemot den kinesiska regeringen för att få till stånd en förbättring av läget när det gäller mänskliga rättigheter? Jag har frågat Daniel Tarschys tidigare om detta. Daniel Tarschys brukar svara på frågor, men på den här punkten har utrikesutskottets ordförande inte på frågor från mig i denna kammare gett något konkret svar, och jag efterlyser faktiskt ett sådant.
Herr talman! Om Bertil Måbrink vill veta huruvida svenskt bistånd skall användas som utpressningsmedel, vill jag säga att svaret är nej. Jag tycker att Bertil Måbrink i mycket av det som han sade i sitt huvudanförande numera låter som en god liberal. Jag kan förena mig med stora delar av de synpunkter som han anförde. Men jag tyckte också att det fanns en del återklanger från det förflutna. När Bertil Måbrink säger att de mänskliga rättigheterna inte kan sättas före de sociala undrar jag om han riktigt har tänkt igenom vad han säger. Det var nämligen så som man förr i världen alltid sade i östblocket när man ville rättfärdiga övergrepp mot individuella rättigheter. Man ville skydda det sociala framsteget, och man ville främja en klass. Man ville sätta högre sociala mål i första rummet, och därför kunde de individuella rättigheterna inte tillmätas någon betydelse. Jag gratulerar alltså Bertil Måbrink till de betydande framsteg som han har gjort och till de i huvudsak liberala tongångar som jag hörde i hans anförande, men jag hoppas att de också kommer att färga den grundläggande filosofin inom Vänsterpartiet i en del andra avseenden, där det fortfarande finns återklanger av det förflutna.
Herr talman! Det hade varit klädsamt om utrikesutskottets ordförande inte hade avstyrkt mina yrkanden i utskottet, om de nu är så liberala som han påstår. Jag tycker att det väl får vara någon ordning också på Daniel Tarschys. Han bör inte spela en så opportunistisk roll. Daniel Tarschys svarar fortfarande inte på min fråga. Om man inte ger u-krediter på grund av att man tror att man kan bedriva en utpressningspolitik gentemot den kinesiska regimen, varför ger man då dessa u-krediter? Det handlar om att ge svenska biståndspengar till en förbrytarregim av värsta slag, den som finns i Kina i dag. Men det handlar också om Indonesien och Marocko. Daniel Tarschys kan visserligen säga att vi ännu inte har beslutat om u-krediter till Indonesien, vilket såvitt jag förstår är riktigt, men i stället går man omvägen via Nordiska Investeringsbanken och Nordiska Investeringsfonden, som i sin tur ger pengar till Indonesien. Sverige ger alltså biståndspengar till Indonesien, men gör det just nu på omvägar. Det är inte opportunt att låta dem gå direkt från Sverige till Indonesien. Jag kan inte förstå denna dubbelhet. Vad är anledningen till att man ger biståndspengar i form av u-krediter till Kina, samtidigt som man säger att ledstjärnan i svensk utrikes och biståndspolitik skall vara respekten för de mänskliga rättigheterna? Kina har inte förbättrat situationen när det gäller mänskliga rättigheter utan ökar i stället förtrycket. Enligt de nyheter som jag har åberopat här i dag är tillståndet när det gäller brott mot mänskliga rättigheter ännu värre än vad man har vetat om. Vad är anledningen till att vi skall ge dessa pengar, Daniel Tarschys?
Herr talman! Det är helt riktigt att respekten för mänskliga rättigheter alltid måste vara en viktig faktor, som spelar in när den svenska biståndspolitiken formas, men det är inte den enda faktor som spelar in. Det är inte så att förbättrandet av respekten för mänskliga rättigheter är det enda målet för den svenska biståndspolitiken. Vi har, som Bertil Måbrink vet, en rad andra mål. Huvudmålet kan sägas vara att bryta fattigdomen i världen. Det målet når man på väldigt många olika vägar. Vi måste bidra till att stimulera de tillväxtprocesser av olika slag som finns i de fattiga länderna. Vi måste försöka stödja den materiella, andliga och kulturella tillväxten på olika vägar. Som jag försökte säga i mitt huvudanförande måste man också vara uppmärksam på det samband som finns mellan framsteg på de här områdena och framsteg i respekten för mänskliga rättigheter. Vi måste självfallet i vår dialog med biståndsländerna ständigt erinra om vilken vikt vi tillmäter respekten för mänskliga rättigheter, men därifrån till att dra slutsatsen att detta är den enda faktor som bestämmer avvägningen av biståndsinsatser till olika länder är steget mycket långt, och det steget har vi inte tagit.

Herr talman! Vi socialdemokrater är ganska nöjda med det betänkande om mänskliga rättigheter som nu behandlas. Det är i huvudsak uppbyggt kring vår partimotion och våra utskottsgruppsmotioner, och vi har fått med oss utskottsmajoriteten på långtgående skrivningar i anslutning till våra yrkanden. Inte något av våra krav i partimotionen har avstyrkts. Vi hade självfallet varit än mer nöjda om utskottet kunnat samla sig till ett antal tillkännagivanden på en del områden som jag senare skall gå närmare in på. Men vår reservationslust har här fått vika för enigheten omkring de långtgående skrivningar i betänkandets olika delar som självfallet har ett mycket stort värde för MR-frågorna som helhet. Vad utskottet förväntar sig att regeringen skall göra i MR-frågor framgår tydligt, och jag förutsätter att regeringen är lyhörd för dessa signaler. Jag måste dock instämma i kritiken mot det förhållandet att ministern för mänskliga rättigheter i dag saknas här i kammaren. Jag kan bara konstatera att vårdnadsbidraget i går utövade långt större dragningskraft på ministern än hans eget ansvarsområde gör i dag. Oavsett ministerns ointresse för dessa frågor kommer vi naturligtvis att fortsätta att driva våra krav för en mer offensiv regeringspolitik när det gäller mänskliga rättigheter. Regeringen och i synnerhet Alf Svensson har gärna talat om mänskliga rättigheter och velat framställa sig som dessa rättigheters främsta vapendragare. I det sammanhanget måste jag djupt beklaga regeringens bristande intresse för att skaffa sig röst och säte där frågorna om de mänskliga rättigheternas framtid i ett globalt perspektiv skall diskuteras och beslutas. Om regeringen verkligen hade menat något med pratet skulle väl kampen för en plats i FN:s säkerhetsråd inte ha givits upp innan den ens hade påbörjats. Beslutet att inte låta Sverige kandidera minskar inte bara Sveriges möjligheter att påverka mänskliga-rättighets-situationen för världens folk. Det är faktiskt värre än så. Genom att lämna fältet fritt för Italien riskerar man att Gianfranco Finis fascistiska värderingar får inverkan på FN-beslutet. Vem kan på allvar tro på regeringens och Alf Svenssons ord om mänskliga rättigheter när man frivilligt avhänder sig möjligheten att genom ett aktivt och viljestarkt FN arbete vara med och påverka? Regeringen har tänkt att Sverige skall kandidera 1997. Vilket stöd kan Sverige då tänkas få, om vi redan i denna omgång har lagt oss platt för den internationellt ifrågasatta och av fascister befläckade italienska regeringen? Herr talman! Utskottet är, som tidigare sagts, nästan enigt i betänkandet om mänskliga rättigheter. Förutom meningsyttringen från Vänsterpartiet finns det bara en reservation. Jag kanske skulle säga en och en halv reservation. Det finns en synlig reservation från Ny demokrati som handlar om Taiwan. Den yrkar jag härmed avslag på. Den halva reservationen är inbakad i texten utan att omfattas av utskottsmajoriteten. Kristdemokraterna vill av någon anledning inte att deras avvikande uppfattning om kvinnors rätt till en säker och legal abort skall synas så mycket. I vår motion kräver vi bl.a. att regeringen inför FN:s befolkningskonferens skall verka för att rätten till preventivmedel och till en säker och legal abort skall garanteras. Med anledning av det yrkandet står det på s. 28 i betänkandet att utskottet vidhåller vad man redan i det förra MR betänkandet anförde om vikten av reproduktiv hälsa, familjeplanering och rätten till säker och legal abort. Med hänvisning till det förra betänkandet står det: ''En reservation lämnades av kds.'' Jag vill därför fråga Margareta Viklund om det betyder att kds nu fullt ut stöder utskottsmajoritetens krav på att regeringen vid sidan av andra familjeplaneringsåtgärder skall driva frågan om rätten till en säker och legal abort. Kds har ju inte någon egentlig reservation i detta betänkande; det hänvisas bara till en gammal. Frågan är viktig, inte minst eftersom man beräknar att ungefär hälften av de 40--60 miljoner aborter som sker varje år är illegala. Mellan 5 och 10 miljoner kvinnor får komplikationer. Flera hundra tusen dör varje år i sviterna efter illegala aborter. Detta visar en rapport som är framtagen inför FN:s befolkningskonferens. Jag tror att det är väldigt viktig att Sverige på ett aktivt sätt bidrar till att ge dessa kvinnor rätten till en säker och illegal abort. Jag skulle vilja ha ett klargörande från Margareta Viklund. Har kds ändrat ståndpunkt i denna fråga? Herr talman! Det finns en annan viktig kvinnorättsfråga som har behandlats här i kammaren vid upprepade tillfällen. Den handlar om synen på våldtäkter som utförs av myndighetspersoner i krig och i fred. Denna fråga har på ett tillfredsställande sätt förts framåt i detta betänkande. Utskottet skriver att man delar uppfattningen i vår motion, nämligen att våldtäkter som utförs av företrädare för staten alltid skall ses som en form av tortyr. Detta är viktigt. Det innebär att kvinnor som har utsatts för detta vidriga brott och som kommer hit som flyktingar då har rätt att få den sjukvård och den hjälp som de behöver. En flykting som inte kan definieras som tortyroffer har i dag bara rätt till akut sjukvård. Vidare står det i betänkandet om våldtäkt i krig och konflikter: ''Utskottet utgår från att regeringen i internationella fora poängterar att våldtäkt som begås under väpnade konflikter är en grov krigsförbrytelse.'' Vårt mål är att våldtäkt skall föras in bland de brott som uppräknas som grov krigsförbrytelse i den fjärde Genèvekonventionen i artikel 75 i det första tilläggsprotokollet. Det är ett mål som kvinnorna i riksdagen delar. Detta mål är ganska långsiktigt, men vi kommer ändå att driva denna fråga tillsammans med andra kvinnliga parlamentariker från andra länder inför FN:s kvinnokonferens 1995. Intill dess att detta mål har uppnåtts är det mycket viktigt att existerande texter tolkas på det sätt som utskottet säger att Sveriges regering skall göra. Därför har detta uttalande stor betydelse. Jag ser det som en framgång att detta finns på pränt i utskottets MR Herr talman! Frågan om dödsstraffets avskaffande är central i MR-sammanhang. Bara 19 länder har ratificerat tilläggsprotokollet till konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. Jag medger att kravet på att Sverige skall ta initiativ till en bindande konvention mot dödsstraffet i såväl freds som krigstid har framförts något uppgivet från år till år. Frågan har dock fått en förnyad aktualitet, åtminstone för mig. I måndags träffade jag, tillsammans med Amnesty och några kolleger, nämligen Sonia Jacobs och Micki Dickoff -- två amerikanska kvinnor som Amnesty hade bjudit hit. Vi fick ta del av deras historia. Sonia och Micki var barndomskamrater. Deras vägar skildes åt i vuxen ålder. Flera år senare fick Micki reda på att Sonia och hennes man hade dömts till döden för mordet på två poliser. För att göra en lång och gripande historia kort kan jag säga att Micki började arbeta för att få Sonia fri, eftersom hon var övertygad om att hon var oskydligt dömd. Hon lyckades till slut, men Sonias man -- som också visade sig vara oskyldig, enligt Mickis utredning -- hade redan hunnit avrättas. Efter det att Sonia hade suttit 17 år i dödscell lyckades Micki få ut henne. Nu arbetar de tillsammans intensivt för att få dödsstraffet avskaffat i USA. Det är viktigt att just arbeta för att de olika amerikanska delstaterna skall avskaffa dödsstraffet. USA anses ju vara ett föregångsland för andra länder och åberopas ofta som modell, t.ex. för Filippinerna som har återinrättat dödsstraffet. Fru talman! I betänkandet framhåller utskottet att dödsstraffet är oacceptabelt. Det instämmer vi gärna i. Det är också viktigt att man på alla tänkbara sätt försöker påverka de länder som fortfarande tillämpar dödsstraffet och att man reagerar när länder som tidigare har avskaffat dödsstraffet återinför det. Vi har dess värre hört liknande krav framföras i Sverige. Därför finns det all anledning för Sverige att agera. När utskottsbetänkandena inte går tillräckligt långt i detta avseende kan man t.ex. som enskild riksdagsledamot reagera genom att underteckna de protest eller vädjandebrev som riksdagens MR grupp med jämna mellanrum författar och inbjuder ledamöter att underteckna. Jag kan informera om att riksdagens MR-grupp i dagarna kommer att lägga ut brev om just dödsstraffet. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i utrikesutskottets betänkande.

Herr talman! Till en början vill jag justera mitt yrkande. Jag yrkar bifall till meningsyttringen i dess helhet. Sedan har jag ett par frågor till Viola Furubjelke. I utskottsbetänkandet på s. 48 står följande: ''Splittringstendenser i Indonesien skulle lätt kunna leda till en destabilisering av den viktiga sydostasiatiska regionen. Bl.a. mot denna bakgrund är det enligt utskottets förmenande ytterst angeläget att situationen på annekterade Östra Timor'' -- man nämner även Västpapua och Aceh -- ''får en varaktig och av alla accepterad lösning.'' Det finns en dubbelhet i den skrivningen. Är det Viola Furubjelkes och utskottsmajoritetens uppfattning att Östra Timor har rätt till självständighet och icke är en del av Indonesien? Det är den ena frågan. Den andra frågan handlar om Kina och ukrediterna. Inte bara de borgerliga partierna utan också Socialdemokraterna bör ge ett svar. Hur får ni det hela att gå ihop? Kriteriet mänskliga rättigheter är naturligtvis inte det enda, men det är en viktig del av vår policy gentemot andra länder. Också ni anser ju att de mänskliga rättigheterna bör lyftas fram och att de spelar en betydelsefull roll. Hur kan ni då i nästa andetag godkänna biståndspengar till Kina, Indonesien eller Marocko? Jag har tagit upp en rad exempel när det gäller Kina, och läget där har ju inte förbättrats utan försämrats. Jag kan lämna ytterligare en uppgift. Nyligen besökte Malaysias premiärminister Kina. Då yttrade Jiang Zemin, en av herrarna i toppen i Kina, att massakern i Peking 1989 var riktig och att regimen, om det skulle behövas, tänker upprepa samma sak med samma brutala metoder. Det var härskarnas besked. Vilken är anledningen, Viola Furubjelke, till att ni också ställer er bakom den här typen av dubbelspel när det gäller mänskliga rättigheter, bistånd och diktatoriska regimer?
Herr talman! Bertil Måbrinks frågor om Östra Timor och Kina anser jag vara berättigade. Jag är glad över att få klargöra hur vi ser på Östra Timor. Östra Timor har rätt till självbestämmande men är i dag annekterat av Indonesien. Men vi står för principen om Östra Timors rätt till självbestämmande och har framfört den i många sammanhang. Något annat kan inte Bertil Måbrink utläsa av betänkandet, även om också jag skulle ha önskat att det hade varit tydligare. När det gäller Kina och konditionalitet, som det kallas, i biståndet för att kräva åtgärder på området för mänskliga rättigheter, tycker jag nog att vi skall kunna använda oss av det i viss utsträckning. Men det får aldrig bli så att piskan ersätter moroten. Också samtal och dialog kan vara verkningsfullt, men självfallet måste vi ställa krav på länder som får del av svenskt bistånd. Jag har inte hört de rapporter från Kina som presenterades på nyheterna i morse och som Bertil Måbrink refererade till, men de hörs vara väldigt besvärande. Självfallet måste vi följa utvecklingen i Kina mycket noga.
Herr talman! Jag anser, Viola Furubjelke, att man visst skall ha en dialog även med regimer som den i Kina, men den bör föras genom de vanliga diplomatiska kanalerna. Man skall inte tro -- och jag tror heller inte att Viola Furubjelke gör det -- att man kan påverka den kinesiska regimen genom att ge den ett antal miljoner ur vår svenska biståndsbudget. De pengarna använder förtryckarregimen bara till att slå ytterligare mot de demokratiska krafterna i Kina. Det finns ju faktiskt demokratiska krafter och rörelser där. Om man skall få ledningen att begripa allvaret i i vårt tal om respekt för de mänskliga rättigheterna, skall man dra in biståndspengar till regimen och ge dem till rörelser för mänskliga rättigheter och andra organisationer som står i opposition mot den diktatoriska regimen i Kina. Detsamma gäller Indonesien och Marocko. Detta måste vara det effektiva sättet och de rätta signalerna. Men att gå den här vägen och säga ''här får ni pengar'' ger totalt felaktiga signaler till en sådan regim. Den ökar ju bara förtrycket. Är det inte lika bra att säga att vi ger biståndspengar eller u-krediter till Kina därför att det är ett intressant land att handla med och vi kan få ett antal feta affärskontrakt till de svenska företagen? Men då kommer de mänskliga rättigheterna i andra hand och handelskontrakten i första hand. Det gäller såväl Kina som Indonesien. Om det inte vore så skulle man vara konsekvent och ge Kuba u-krediter, men det gör man inte. Man behöver inte det, eftersom Kuba inte är handelsmässigt intressant för Sverige. Det är inte där de stora marknaderna finns; det är i Kina och Indonesien, för att nämna två av de värsta förtryckarna i Asien.
Herr talman! Jag vill gärna skriva under på det sista som Bertil Måbrink sade, nämligen att det är viktigt att alla länder behandlas lika när man använder biståndsmålen och MR-målet som ett påtryckningsmedel i biståndet -- oavsett om länderna är intressanta som handelsländer eller inte. Det måste vara förutsägbart vad Sverige anser om kränkningar av de mänskliga rättigheterna i de länder som vi har ett samarbete med. Jag tycker dock att det kan finnas skäl att på något sätt ha kanaler i Kina. Det kan ge oss möjlighet att komma i kontakt med MR-organisationerna. Precis som Bertil Måbrink vill jag understryka vikten av att vi har kontakter med dem och stöder dem på olika sätt. Vi får ändå en viss kunskap genom detta. Jag vill inte på något sätt försvara våra biståndsinsatser av detta skäl; jag skall villigt medge att jag inte är särskilt stolt över dem. Men det är viktigt att vi har ''tillgång'' till Kina, som annars är ett ganska slutet land. MR organisationerna där behöver allt vårt stöd.
Herr talman! Trots att jag snart skall upp i talarstolen för att hålla mitt anförande tycker jag att det finns anledning att svara direkt på den fråga som Viola Furubjelke ställde till mig om det är så att vi har ändrat uppfattning i abortfrågan. Jag kan säga ett klart nej; det har vi inte gjort. Vi har samma ståndpunkt i detta betänkande som vi hade i det tidigare betänkandet, där också de formuleringar som står på s. 28 i detta betänkande behandlades. Där står det klart och tydligt: ''Utskottet anförde senast i betänkandet 1993/94:UU3 vikten av att människor måste ha tillgång till en kvalitativt fullgod service för reproduktiv hälsa, inkl. En reservation lämnades av kds. Vidare anförde utskottet att det är viktigt att informera om skadeverkningar av osäkra och illegala abortmetoder och det angelägna i att tillgodose behovet av preventivmedel.'' Detta ställer vi upp på, med den reservationen. Men det står också att utskottet vidhåller denna uppfattning, och där borde det ha stått ''inklusive den reservation som kds avlämnade'' för att det skulle ha blivit fullt tydligt. Det håller jag med
Herr talman! Detta klargörande var välgörande. Det var det som jag saknade -- att också kds vidhåller sin uppfattning. Det kunde lika gärna ha funnits en likalydande reservation från kds till detta betänkande. På sätt och vis beklagar jag naturligtvis detta. Vi hade gärna sett att kds hade varit med i kampen för kvinnornas rätt till säker och legal abort också i detta avseende. Men nu har Margareta Viklund talat klarspråk, så nu vet kammaren hur det är.

Herr talman! Det är med tillfredsställelse vi kan konstatera att enigheten i utrikesutskottet trots allt är stor när det gäller synen på den nuvarande regeringens insatser och förmåga att verka för att normerna och principerna beträffande de mänskliga rättigheterna ständigt utvecklas och förbättras och att påtala vikten av att existerande regler efterlevs. Tyvärr är enigheten inte lika stor bland världens länder när det gäller efterlevnaden av de folkrättsliga reglerna, trots att ratificeringarna av de internationella avtalen ökar. Amnesty Internationals rapporter visar att människors grundläggande rättigheter fortfarande kränks och förnekas över allt i världen. Det gäller framför allt de medborgerliga och politiska rättigheterna, men även de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna. Vi behöver bara läsa dagstidningarna för att konstatera att allvarliga övergrepp mot de mänskliga rättigheterna förekommer över hela världen i form av åsiktsförtryck, tortyr, försvinnanden, fängslanden utan rättegång och mord utförda av regeringsanknutna dödspatruller. Det finns bevis för att massmord har utförts av regeringsstyrkor och att enskilda personer -- män, kvinnor och barn -- med berått mod har dödats av sina egna regeringar. Människor dödas för sin religion, sin etniska tillhörighet eller för att de kritiserar den härskande regimen. Mycket av det avsiktliga dödandet har skett och sker tyvärr fortfarande i länder där det pågår väpnade konflikter. Men ingen regering kan i dag hävda att mänskliga rättigheter bara är en nationell fråga. Enligt FN-stadgan har världens länder förpliktat sig att samarbeta när det gäller övergrepp mot de mänskliga rättigheterna. Säkerhetsrådets beslut att ingripa i stater där det på grund av väpnade konflikter sker massiva kränkningar av mänskliga rättigheter -- såsom nu har skett i Bosnien, Somalia och Rwanda -- är ett exempel på att världens länder nu är beredda att leva upp till sina åtaganden. Nyligen inrättades den internationella tribunalen i Haag, som bl.a. skall pröva och döma fall av krigsförbrytelser i det forna Jugoslavien. Det är ett annat exempel på att världens länder inte tolererar grymheter såsom etnisk resning, massövergrepp mot kvinnor och barn, våld, tortyr och mord. Respekten för människovärdet och för folkrätten kräver att de illdåd som begås inte förblir ostraffade. Beslutet i FN:s generalförsamling i december förra året att inrätta en post som högkommissarie för de mänskliga rättigheterna samt tillsättande av särskilda rapportörer och speciella arbetsgrupper för att granska vissa slag av kränkningar oavsett i vilka länder de förekommer, bidrar också till att stärka den internationella vaksamheten inför grova övergrepp mot de mänskliga rättigheterna. Herr talman! Det är viktigt att komma ihåg att respekten för varje människas värde, åsikter och rättigheter -- oavsett kön, ålder, ras och etnisk tillhörighet -- har sin fasta grund i ett demokratiskt styrelsesätt och i rättssamhället. Att man kan hävda och utöva sina mänskliga rättigheter är en naturlig del i demokratins verksamhet och utveckling. Respekten för demokrati och mänskliga rättigheter måste ständigt hävdas och försvaras. Vår utrikespolitik måste inriktas på att stärka och utveckla respekten för dessa. I utrikesutskottets betänkande redogörs också för Sveriges pådrivande roll och stora engagemang i dessa frågor i olika internationella fora. Även i vår biståndspolitik skall stödet för mänskliga rättigheter vara särskilt tydligt. Det har vi moderater poängterat under många år. Arbetet för demokrati och för mänskliga rättigheter utgör nu också en viktig del i dialogen med våra biståndsländer. Vid fördelningen av framtida biståndsmedel kommer ländernas vilja och förmåga när det gäller agerandet för demokrati och respekt för mänskliga rättigheter att spela en avgörande roll. Det är en glädjande utveckling i riktning mot demokrati och ökad respekt för de grundläggande mänskliga fri och rättigheterna som vi under de senaste åren har upplevt i Central och Östeuropa, i delar av Afrika och i Latinamerika. Samtidigt kan vi konstatera att det i dag finns omkring 4 000 etniska samhällen spridda i länder över hela världen. Avgörande för en framtida fredlig utveckling är hur dessa minoriteter erkänns och skyddas i de olika ländernas konstitutioner. Sverige och övriga demokratiska länder har ett stort ansvar när det gäller att hjälpa de nya, framväxande demokratierna att utarbeta nya konstitutioner där även minoriteternas rättigheter beaktas och skrivs in. Mot bakgrund av de etniska problemen i vissa europeiska länder har minoritetsfrågorna också fått ökad uppmärksamhet inom ramen för Europarådets arbete. Ministerkommittén har t.ex. tillsatt en särskild kommission för granskning av minoritetsfrågor. Även inom ramen för den europeiska säkerhetskonferensen har minoritetsfrågorna uppmärksammats särskilt. Inrättandet av högkommissarien för nationella minoriteter som skall fungera som en väckarklocka när minoritetsrelaterade problem hotar att uvecklas till konflikter är ett bevis på detta. Ett fortsatt svenskt stöd till olika internationella, regionala och nationella organisationers verksamheter för att sprida kännedom om mänskliga rättigheter och stöd till fristående enskilda organisationer som bevakar regeringarnas uppträdande och praktiskt bistår politiskt förföljda med bl.a. rättshjälp är mycket angeläget. Herr talman! Trots att 154 länder nu har anslutit sig till FN:s barnkonvention får Amnesty International hundratals rapporter om hur barn torteras, våldtas och avrättas av polis och militär runt om i världen och om makthavare som hämnas på politiskt obekväma vuxna genom att skada deras barn. Dessa fruktansvärda övergrepp och brott mot de mänskliga rättigheterna måste alltid påtalas och fördömas. Barn får inte, enligt konventionen, diskrimineras eller utsättas för våld på grund av sitt eller sina föräldrars ras, kön, etniska ursprung, handikapp m.m. Det känns därför bra att kunna konstatera att Sverige inom ramen för FN:s konvention för de mänskliga rättigheterna har varit pådrivande när det gällt att förmå världens länder att skriva på barnkonventionen och därmed förbinda sig att följa dess principer. Att kontrollera att så verkligen sker är en stor och viktig uppgift för världssamfundet. Sverige har också på olika sätt stött den kommitté som övervakar de ratificerande staternas efterlevnad av konventionen. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i utrikesutskottets betänkande.

Herr talman! Jag tänker i mitt inlägg koncentrera mig på östtimoresernas och västsahariernas situation. Frågan om båda dessa folkgruppers framtid är att betrakta som oavslutade koloniala problem. Båda dessa folk behöver internationellt stöd och påtryckningar för att deras framtid skall kunna avgöras i fria demokratiska val. Både östtimoreserna och västsaharierna lever under ockupation, vilket har sagts här tidigare. Bristen på mänskliga rättigheter är omfattande. Först till situationen för östtimoreserna. Det krävs verkligen starka internationella påtryckningar för att få Indonesien att respektera de mänskliga rättigheterna, såväl i Indonesien som på det ockuperade Östtimor. Det krävs också starka internationella påtryckningar för att samtalen om Östtimors framtid under FN:s ledning skall leda fram till att timoreserna skall få avgöra sin egen framtid i en folkomröstning, något som Sverige har stått bakom under lång tid. Indonesien och på Östtimor är klart otillfredsställande. Värst är situationen på det ocuperade Östtimor och i provinserna Aceh och På Östtimor är befolkningen fortfarande totalt kontrollerad. Godtyckliga arresteringar sker. Personer arresteras och fängslas på politiska grunder. Jag har nyss kommit hem från Portugal, där jag träffade representanter från deras utrikesdepartement och utrikesutskott, men också några av de studenter som var med om ockupationen av de svenska och finska ambassaderna i somras. Det framkom nya uppgifter om arresteringar, misshandel och tortyr. Jag fick en lista på över tio namn på studenter, som nu arresterats och torterats. Dessa ungdomar hade deltagit vid demonstrationen i Dili 1992 och överlevt. Över 200 andra studenter och ungdomar dödades i samband med demonstrationen eller snarare slaktades på kyrkogården och efteråt på sjukhusen. De överlevande studenterna har nu arresterats inför den senaste FN Indonesien och Portugal. De skulle nämligen förhindras att demonstrera sitt motstånd på Östtimor mot den indonesiska ockupationen i samband med samtalen. Det var inte tänkt att omvärlden skulle få veta att motståndet mot ockupationen starkt lever vidare på ön. Det är viktigt att nyheter om dessa arresteringar och den tortyr dessa pojkar har utsatts för når omvärlden. Det är viktigt att dessa nyheter når ledamöter i denna kammare, så att vi slipper lyssna på sagor om att arresteringar nu upphört på Östtimor, så att vi slipper lyssna till förslag om ukrediter till Indonesien eller om återupptagande av vapenexport till Indonesien med argumenteringen att situationen blivit så mycket bättre där. Indonesien och på Östtimor är oacceptabel. Förutom försvinnanden, godtyckliga arresteringar, misshandel och tortyr som fortsätter, är rättssäkerheten undermålig. Andra exempel på den oacceptabla situationen är att det också är förbjudet att bilda nya partier eller fackförbund. Pressen måste leva under självcensur. Även ett enigt utskott betonar detta samt att dödsstraffet inte är avskaffat. Det finns visserligen vissa ljuspunkter i Indonesiens agerande. Dit hör beslutet att tillsätta en nationell kommission för de mänskliga rättigheterna, i syfte att undervisa myndighetspersoner på området för de mänskliga rättigheterna. Dessutom har den indonesiska regeringen inbjudit den specielle rapportören om summariska och godtyckliga rättigheterna att besöka Östra Timor under detta år. Detta är positivt. Men Indonesien har inte ratificerat 1966 års konventioner om de mänskliga rättigheterna. Och Indonesiens första rapport till barnkommitten inger stark oro på grund av det stora antalet reservationer som Indonesien gjort i samband med ratificeringen av barnkonventionen. Nu krävs att klara förbättringar sker vad gäller mänskliga rättigheter i Indonesien och på Östtimor. Zanana Gusmao måste friges. Alla politiska fångar bör släppas genom allmän amnesti. Tidigare indonesiska löften om trupptillbakadragande på Östtimor måste omgående infrias. När vi var där i september fick vi höra att det skulle ske alldeles i dagarna, men fortfarande har ingenting hänt. Löftena måste infrias för att något förtroende alls för uttalanden från indonesiska myndigheter skall kunna finnas. Herr talman! Sedan 1975 har Indonesien ockuperat Östtimor, och frågan om Västsaharas självständighet har varit på FN:s dagordning i över Från svensk sida betraktar vi också frågan om Västsaharas framtid som ett oavslutat kolonialt problem, där områdets framtid måste avgöras i enlighet med befolkningens fritt uttalade önskemål. År 1991 godkände FN:s säkerhetsråd generalsekreterarens plan för att lösa konflikten om territoriet. I enlighet med denna plan inrättades en observatörsstyrka Minurso. Styrkan skulle ha ansvaret för att det eldupphör som trädde i kraft den 6 september 1991 respekterades. Men FN styrkan har haft svårt att etablera sig i området. Styrkans uppgifter har inskränkt sig till övervakning av vapenvilan. Minurso-styrkan har hindrats och hotats av marockansk militär i området. Fram till i dag är det bara en mindre del av den planlagda FN-styrkan som verkligen har installerats i Västsahara. FN har alls inte kontroll över territoriet. Snarare råder i princip ett marockanskt undantagstillstånd i de ockuperade delarna av Västsahara. Inga journalister eller observatörer har tillträde till Västsahara. Västsaharier som tar kontakt med FN-personal har snabbt arresterats och torterats och i några fall till och med mördats. Den folkomröstning som enligt fredsplanen skulle ha ägt rum i januari 1992 för att avgöra Västsaharas självständighet eller integrering med Marocko kunde därför inte genomföras enligt tidsplanen. Detta berodde framför allt på att Marocko på olika sätt har försökt sabotera fredsprocessen. I stället för att t.ex. dra tillbaks deltagarna i den första ''Gröna marschen'', som FN begärt, har Marocko genomfört en ny ''Grön marsch'', som innebär att ytterligare mer än hundratusen marockaner har förflyttats till Västsahara i syfte att förfuska folkomröstningen. Dessutom har marockanerna använt vapenvilan till att förstärka den beryktade muren genom Sahara. För att bryta dödläget vad gäller fredsplanen gjorde FN påtryckningar på båda parter i konflikten för att lösa de problem som förhindrade folkomröstningen. Ett direkt sammanträffande skedde i El Ayoun i juli 1993, framför allt för att några av medlemsstaterna i FN:s säkerhetsråd utsatte Marocko för påtryckningar. Ett andra möte i oktober i New York mellan parterna ställdes in. Polisario vägrade förhandla med den delegation, som Marocko utsett, eftersom den bestod av avhoppade västsaharier. Efter detta lämnade FN:s generalsekreterare en ny rapport till säkerhetsrådet, där han lovade att arbeta hårt för att registreringen av de röstberättigade skulle kunna börja. Säkerhetsrådet tog ställning till generalsekreterarens senaste rapport nu i mars. Den kommission, som har i uppgift att fastställa vilka som är röstberättigade skall fortsätta att arbeta t.o.m. den sista juni. Avsikten är att folkomröstningen skall kunna hållas mot slutet av 1994. Marocko har ständigt provocerat och försökt förhindra genomförande av fredsplanen. Förutom vad jag tidigare sagt har marockanerna vägrat öppna kontor för FN:s identifieringskommitté. Marockanerna har inte heller velat publicera röstlängderna. Alla dessa provokationer mot FN:s fredsplan måste vi naturligtvis kraftfullt fördöma. Internationella påtryckningar mot Marocko är nödvändiga för att fredsplanen skall kunna genomföras. Samtidigt är det nödvändigt att FN ges tillräckliga resurser och starkt stöd. Det är viktigt att FN visar auktoritet och kan hävda fredsplanens genomförande. Herr talman! Flera västsaharier har dött under de många år kriget mellan Polisario och Marocko har varat. Fångar har tagits. Polisario har velat återlämna marockanska krigsfångar till Marocko, som vägrat mottaga dem. Samtidigt har Marocko hållit åtskilliga västsaharier fängslade, varav många avlidit av svält och tortyr i fängelserna. Sommaren 1991 släppte kung Hassan 265 civila västsaharier från hemliga fängelser i Marocko. Kungen hade tidigare förnekat både fångarnas existens och existensen av hemliga fängelser. De ''frigivna'' Dessa frigivna saharier får emellertid inte ha kontakt med någon utlänning. De får inga jobb och ingen sjukvård. Flera har dött sedan ''frigivningen''. Flera har fängslats igen. En ny våg av arresteringar av västsaharier ägde rum under 1992. Fortfarande saknas flera fängslade västsaharier. Enligt uppskattningar som gjorts hålls ca 500 saharier i fängsligt förvar. Det är svårt att få förbättringar på MR-området i Marocko, eftersom bristen på respekt av mänskliga rättigheter är så omfattande i detta land. Men detta faktum får inte förhindra oss från fortsätta kritisera och försöka utöva påtryckningar mot förtryckarregimen Marocko. Vi är flera som motionerat om att användningen av undersökningskommissioner under t.ex. FN:s regi skulle kunna vara ett verkfullt instrument för att granska situationen i Marocko, men naturligtvis också i Polisariokontrollerade områden. Det är därför glädjande att även utskottet betonar vikten av en sådan undersökningskommission. Jag anser att vi från svensk sida nu måste agera mycket kraftfullt för att en sådan kommission bildas, och även utlova svenskt stöd åt ett sådant arbete. Det gäller att alla västsaharier kan hittas och identifieras inför den kommande folkomröstningen. Det kan bli de fängslade sahariernas röster som avgör valutgången. Med detta vill jag yrka bifall till hemställan i betänkandet i dess helhet.
Herr talman! Jag kan instämma helt i Ingbritt Irhammars anförande. Det var bra, och hon är också mycket engagerad i dessa frågor. Jag vill ställa några frågor. Ingbritt Irhammar säger: Jag hoppas att det inte blir några u-krediter till Indonesien. Vad syftar Ingbritt Irhammar på? Är det den ansökan som nu ligger inne hos regeringen från BITS? Det är ju regeringen som skall göra det slutliga ställningstagandet. Eller syftar Ingbritt Irhammar på de biståndspengar, eller vad man skall kalla dem, som går från Sveriges biståndsbudget via Nordiska investeringsbanken? Den andra frågan, som jag ställde till Viola Furubjelke, gäller det citat som jag gjorde från s. 48, nämligen: ''Splittringstendenser i Indonesien skulle lätt kunna leda till en destabilisering av den viktiga sydostasiatiska regionen.'' Denna formulering och formuleringen därefter känner Ingbritt Irhammar mycket väl till. Anser Ingbritt Irhammar att formuleringen är tillräckligt klargörande om att utskottsmajoriteten står bakom Östtimors rätt till självbestämmande och att Östtimor inte är någon del av Indonesien? Jag ser en dubbelhet i denna formulering, som jag är litet orolig för. Jag skulle gärna vilja höra vad Ingbritt Irhammar har att säga.
Herr talman! Jag tycker att texten i betänkandet vad gäller klarläggandet om Östtimors rätt till självbestämmande är tydlig efter det att ordet annekterade skrevs in framför Östra Timor. Men för att ytterligare förtydliga detta tog jag ju i mitt anförande upp Östtimors självklara rätt att bestämma sin framtid i en folkomröstning. Sverige har stött den tanken och den frågan under flera år. Nu har jag sagt det igen. Jag uppfattar att denna kammare verkligen enigt står bakom detta. Vad gäller u-krediterna menade jag dem som nu ansöks om hos BITS. Det finns absolut inte något skäl att ge några u-krediter i ett läge med så många brott mot de mänskliga rättigheterna som nu sker i Indonesien som helhet och också i Östtimor. Det är min och mitt partis uppfattning att det inte finns några skäl till u-krediter till Indonesien nu.
Herr talman! Ingbritt Irhammar besvarade bara halva frågan när det gäller u-krediterna. Ingbritt Irhammar vet mycket väl att det går svenska biståndspengar till den nordiska investeringsbanken. Bl.a. dessa pengar används sedan för att pumpa pengar in i Indonesien. Jag hoppas att Ingbritt Irhammar och jag är överens om att också det är oacceptabelt.
Herr talman! Denna fråga diskuterade vi i september med den svenska ambassaden i Jakarta -- jag har också tidigare motionerat om just detta. I Jakarta förklarade man från ambassadens sida att detta rörde pengar till en bank och att banker över huvud taget världen runt står fristående. Banker skall alltså världen runt kunna konkurrera på lika villkor; det gäller även nordisk investeringsbank. Jag har alltså ändrat uppfattning på denna punkt, och den är nu att även Nordiska investeringsbanken skall få lov att konkurrera på lika villkor. Sedan gäller det för oss att försöka skapa opinion, så att pengarna inte används till sådant som vi inte vill stödja. Jag kan tänka mig stödpengar till miljöförbättringssystem, exempelvis när det gäller olika skogsprojekt. Bl.a. vårt svenska kunnande kan vara till gagn för befolkningen i Indonesien, och för hela världen.

Herr talman! Vissa givna regler och rättesnören måste finnas för att relationerna mellan länder och folk skall fungera. Mänskliga rättigheter är en sådan regel. Herr talman! Det betänkande som vi diskuterar är mycket vittomfattande. Jag vill särskilt belysa kvinnans, barnens och etniska gruppers situation. I september i år kommer FN att ha en befolkningskonferens i Kairo, vilket redan har nämnts här i dag. Det är mycket angeläget att frågan om prenatal könsdiskriminering, dvs. könsdiskriminering redan före födelsen, tas upp vid den konferensen. I dag är ett gossebarn i många av världen länder, för att inte säga i de flesta, mycket mer värt än ett flickebarn. Det har bl.a. fått som konsekvens att 100 miljoner flickor, kvinnor, saknas i världen i dag. Många vägras att födas. Man kan ju genom fosterdiagnostik avslöja vilka som är flickfoster. En del av flickorna försvinner därför att de mördas i samband med sin födelse. Frågan om prenatal könsdiskriminering är särskilt allvarlig, eftersom den tar upp en speciell dimension av de mänskliga rättigheterna, nämligen att dessa rättigheter redan kränks innan människan har kommit till världen. Mänskliga rättigheter måste respekteras under en människas hela livscykel. Men det är tragiskt när en grupp människor, i detta fall flickebarn, redan från början -- eller innan början ens har börjat -- har ett sämre utgångsläge. Jag anser att det är mycket angeläget att den prenatala könsdiskrimineringen tas upp vid FN:s konferens i Kairo om befolkningsfrågan. I de handlingar som jag läst om denna konferens, har jag ännu inte sett att den frågan är planerad att komma upp på dagordningen. Jag hoppas att jag har läst slarvigt. Jag anser också att den frågan måste upp på FN:s generella dagordning och behandlas i generalförsamlingen. Jag anser dessutom att Sverige under sina bilaterala diskussioner med olika biståndsländer allvarligt skall ta upp den frågan som en djupt kränkande mänsklig rättighetsfråga, som kan få konsekvenser för biståndet om problemet inte rättas till. Jag har sagt detta tidigare i kammaren, men jag anser att det är så viktigt att jag ville säga det en gång till. Herr talman! FN:s befolkningskonferens i Kairo är angelägen, och befolkningsfrågan befinner sig högt upp på den internationella säkerhetsdagordningen. Förutom den snabba befolkningsökningen finns det många andra viktiga delfrågor att ta itu med. I många fall är tiden knapp och problemen av sådan art att kraftfulla åtgärder måste vidtas. Men det akuta läget får aldrig vara en ursäkt för att mänskliga rättigheter sätts på undantag. Ett etiskt perspektiv, som börjar med ett klart ställningstagande för mänskliga rättigheter, måste anläggas från första början när konferensen öppnar och olika åtgärder föreslås. I tidigare sammanhang då befolkningsfrågan hanterats har oetiska inslag förekommit, t.ex. tvångssterilisering och massaborter. Det får inte bli fallet när vi planerar för ett bättre och mänskligare 2000-tal. I det sammanhanget är det värt att notera att aspekter som har med kvinnans lika rätt till universella mänskliga rättigheter att göra även kommer att tas upp under FN:s kvinnokonferens i Peking. Frågan är dock om denna sida av kvinnans situation och rättigheter kan få tillräcklig belysning och uppmärksamhet i ett land som så flagrant kränker de mänskliga rättigheterna. Kina har inte avvikit en tum från den linje som de drog upp i samband med massakern på Himmelska fridens torg. Systematiska trakasserier av politiska dissidenter, inhumana villkor i fängelser och summariska avrättningar är en konstant del av vardagen. Den prestige som en stor FN-konferens förlänar dem har de inte gjort sig förtjänta av. Herr talman! Det pågår för närvarande många krig i världen. En del har karaktären av utrotningskrig. Befolkningsgrupper står mot varandra. Etnisk resning är ord som ofta används i våra dagar. Jag tänker framför allt på Bosnien-Hercegovina, Jag vill påstå att situationen i Bosnien-Hercegovina kommer att gå till historien som en av vår moderna tids största skamfläck när det gäller mänskliga rättigheter. Trots att Bosnien-Hercegovina är en av FN erkänd stat, anser jag att FN, Världssamfundet, inte tagit sitt ansvar fullt ut för att stoppa det blodbad, den skymf, det nedtryckande och förtryck, våldförande som ägt, och äger rum, där. Var finns alla de marktrupper som olika länder lovat att skicka dit? Var finns den massiva protest som borde ha hörts från ledare i framför allt Europa mot detta orättfärdiga krig, som både är ett maktoch erövringskrig och en etnisk rensning? Med ledare menar jag både politiska, fackliga och kyrkliga. Det har varit så tyst från den fronten. Nu har man samlats på europeisk utrikesministernivå för att tala om för anfallare och försvarare hur Bosnien-Hercegovina skall delas. Det är väl bra att man äntligen börjar diskutera Bosnien med varandra. Men att acceptera något annat än de av FN godkända gränserna för Bosnien-Hercegovina ger världen och angriparna fel signaler, nämligen signalerna att brott mot mänskliga rättigheter och mot folkrätt lönar sig. För ungefär ett år sedan gav väst upp Bosnien och godtog i praktiken att militärt våld hade slitit sönder en av FN:s medlemsstater. USA talar nu om ett hävande av vapenembargot. Det är så dags nu, när landet är nästan helt söndersmulat och det knappast finns något kvar att försvara! Herr talman! När nu kanonerna nästan har tystnat i Sarajevo och världen tillfälligtvis andas ut när det gäller den fronten, dyker många angelägna uppgifter upp för Sverige. Den första uppgiften är att lyfta fram de andra områdena i Bosnien där kriget fortgår i det tysta. Civilbefolkningens lidande i Srebrenica, Tuzla, Bihac, Mostar och andra orter är oförminskat stort. Den andra uppgiften är att noggrant övervaka situationen för muslimerna i anslutning till att de stridande parterna avväpnas. Vi får inte glömma att det trots allt är så att serberna mycket lättare kan finna nya vapen på grund av det stöd som de får från rest-Jugoslaviens armé. Denna situation kan med tiden öka krigsrisken på nytt. Den tredje, något svårare uppgiften är att försöka förhindra att Bosnien blir ett forum för nya stormaktsambitioner. Det finns i nuvarande läge spänningar mellan säkerhetsrådets medlemmar, beroende på skiftande nationella intressen. Dessa måste övervinnas, till förmån för fred och återuppbyggnad av Bosnien-Hercegovina. Det är fel om FN utnyttjas som en sköld för stormakternas intressen. Tendenser i den riktningen har länge varit synliga. Herr talman! Jag tror inte heller att Turkiet tål en djupare granskning av de mänskliga rättigheterna. Kurderna och syrianerna assyriska byar förstörts. Under 1990-talet har förföljelserna ökat betydligt. När det gäller syrianernas/assyriernas situation behöver den särskilt uppmärksammas, då den gruppen blir trängd mellan militären och PKK-gerillan. Herr talman! För närvarande sitter sju kurdiska parlamentsledamöter fängslade. En domare har yrkat på dödsstraff, och anklagelsen är landsförräderi. De anklagade har i parlamentet berättat om kurdernas situation och krävt att även kurderna skall ha mänskliga rättigheter. Här anser jag att Sverige på ett kraftfullt sätt måste allvarligt protestera genom de kanaler vi har tillgång till. I ett land som kallar sig för demokrati måste alla ha rätt att existera och ha rätt att framföra sina synpunkter. Herr talman! Stor var glädjen när det första fria valet kunde hållas i Burundi förra våren. Desto mer bestörta och besvikna blev vi då presidenten mördades i oktober förra året och ett blodbad utan all like satte i gång. Situationen är fortfarande labil. Människor flyr och dödas. Men efter vad jag kan förstå finns ändå ett hopp och en vilja att få till stånd en demokratisk process på djupet. Här tror jag att vi, både som föregångsland och med den goodwill vi har i det landet, har en stor uppgift som inte får försittas. Även om det landet inte är så stort och kanske inte heller låtit tala om sig så mycket i politiska världssammanhang, hör det också till mänskliga rättigheter och demokrati att man, vare sig man är liten eller stor som människa eller nation, har rätt att leva i fredlig samexistens. Jag tror att vi har mycket att ge Burundi i form av kunskaper i demokrati, mänskliga rättigheter och samhällsuppbyggnad. Herr talman! När jag nämner Burundi kan jag naturligtvis inte utelämna grannlandet Rwanda. Det som händer där är så fruktansvärt att det inte går att fatta. Jag utgår ifrån att Sverige i första hand kommer att utöka sina humanitära insatser till det landet och till alla de flyktingläger som finns både inne i och utanför landet. Herr talman! Under många år har FN:s generalförsamling på sin dagordning haft ''Översyn av Internationella domstolens roll'' som ett ärende. Av de 15 domare som FN:s generalförsamling och säkerhetsrådet valt är ingen kvinna. Även om kraven till ämbetet är stora bör det ändå bland världens länder finnas lämpliga kvinnliga domarkandidater. skall bevaka att det finns en garanterad säkerhet så att domstolen ''företräder civilisationens olika huvudformer och världens främsta rättssystem'', bör hänsyn också tas till att hälften av världens befolkning faktiskt är kvinnor och att en stor del av FN:s arbete gäller kvinnor i många av FN:s medlemsländer. Detta faktum, anser jag, bör återspeglas i domstolens sammansättning vad gäller kön. I dag finns ingen kvinnlig domare i FN:s internationella domstol i Haag. Det tycker jag är svagt. Herr talman! Med tanke på Sveriges goda internationella anseende och erkända arbete för mänskliga rättigheter och jämställdhet bör Sverige i FN verka för en jämn könsfördelning i FN:s internationella domstol. Förhoppningsvis kan det kanske hjälpa oss att få en mer rättvis och en bättre värld.

Herr talman! Jag ser att rättighetsministern är här. Jag kritiserade tidigare att han inte var här, men nu tar jag tillbaka min kritik. Det är trevligt att se rättighetsministern här. Jag kan instämma i mycket av vad Margareta Viklund säger. Det är min uppfattning att man måste häva vapenembargot mot Bosnien, så att de själva kan försvara sig, om FN inte kan försvara Bosniens rätt till sin stat. Jag sade detta för tre veckor sedan, och jag står fast vid den uppfattningen. Margareta Viklund säger att Kina inte har gjort sig förtjänt av att få världskvinnokonferensen 1995 och radar upp argument för det. Jag kan instämma med henne. Men jag vill då fråga: Anser Margareta Viklund att Kina däremot har gjort sig förtjänt av svenska biståndspengar? Eller har Margareta Viklund samma uppfattning där som när det gäller Kinas rätt att få världskvinnokonferensen 1995? Jag vill ha ett svar av Margareta Viklund på den frågan.
Herr talman! När det gäller att ge bistånd till människor som är i nöd handlar det inte så mycket om demokrati eller icke demokrati, utan det handlar om att ge människor i nöd bistånd. Av den anledningen tycker jag att det är mycket bra och positivt att den nuvarande regeringen försöker satsa så mycket som möjligt på frivilliga organisationer, som kan nå in i diktaturer eller odemokratiska länder på ett helt annat sätt än vad bistånd direkt från stat till stat kanske kan göra. Man kan inte lämna människor och folk i nöd på grund av att de tillhör en odemokratisk stat. Det är min principiella uppfattning.
Herr talman! Det var inte det frågan gällde. Vi har tidigare sagt att det är självklart att vi skall ge bistånd till mänskliga-rättighets-organisationer och andra demokratiska organisationer i Kina, och även till människor som lider nöd. Det är en uppfattning som vi är överens om. Jag frågade om Margareta Viklund anser att det är riktigt att ge u-krediter, dvs. biståndspengar, direkt till regimen. Det legitimerar ju det förtryck som den regimen utövar. Det är inte alldeles säkert att de pengarna går till de fattiga och de förtryckta. Det gör det naturligtvis inte. Den går till regimen som kanske använder den för att förbättra telenäten. Detta används av denna diktaturregim för att ytterligare förtrycka de som opponerar sig mot förtrycket. Jag trodde att Margareta Viklund skulle säga att den formen av bistånd, alltså ukrediter till en förtryckarregim, inte är acceptabel. Men det säger inte Margareta Viklund.
Herr talman! Några direkta biståndspengar går inte till Kina. Det är biståndskrediter som går dit. Biståndsministern finns här. Han kommer säkert också att svara på den frågan och ge Bertil Måbrink mer information om saken. Jag vet att det här är en väldigt kär och angelägen fråga för Bertil Måbrink som han ständigt och jämt för på tal. Bertil Måbrink vet vilka regler som gäller för just Kina.

Herr talman! Margareta Viklund talar som den bästa oppositionspolitiker och dundrar på i talarstolen. Jag får hela tiden en känsla av att hon talar för sig själv och inte å kds vägnar. Företrädde Margareta Viklund kds ståndpunkter i sitt anförande? Om så var fallet tycker jag att det borde ha funnits mycket kraftfullare skrivningar i en del avsnitt i betänkandet, bl.a. när det gäller Turkiet. Det borde kanske t.o.m. ha funnits en reservation från kds i det fallet. Vi har skrivit en hel del kritiskt om Turkiet, men vi har också skrivit mycket positivt. Om Margareta Viklund å kds vägnar vidhåller de nämnda uppfattningarna borde det resultera i kraftfullare agerande från svensk sida när det gäller Turkiet. Vi skriver på s. 57 att när det gäller förhållandena i Turkiet har utskottet vid flera tidigare tillfällen konstaterat att den turkiska staten har gjort långtgående åtaganden angående respekten för de mänskliga rättigheterna, bl.a. som medlem i ESK Det balanseras visserligen mot en del negativa uttalanden också, men det finns mer i den riktningen som ger intryck av att vi tassar på ganska försiktigt när det gäller Turkiet. Margareta Viklund som ändå tillhör det parti som har bistånds och människorättsministerposten i regeringen borde följa upp de här åsikterna med konkreta handlingar.
Herr talman! Som Viola Furubjelke vet är kunskaps och informationsprocesser ständigt pågående processer. Viola Furubjelke är själv med i riksdagens MR-grupp. Där får vi en hel del direktinformation om hur situationen i Turkiet är just nu. Den information som jag har lämnat från talarstolen fick jag för någon vecka sedan. Då var betänkandet redan skrivet. Men vi vet att situationen för de mänskliga rättigheterna är oerhört ansträngd. Aktiviteterna mot de mänskliga rättigheterna i Turkiet har skärpts ytterligare nu på senare tid. Det finns anledning att agera på olika nivåer.
Herr talman! Jag har ingen annan uppfattning än Margareta Viklund i den här sakfrågan. Men jag utgår från att Margareta Viklund, med sina goda kontakter med regeringen i dessa frågor, försöker att driva fram konkreta åtgärder. Det bör inte göras så passivt som i utskottsbetänkandet, där vi skriver att vi noterar att den pågående dialogen mellan Turkiet och Europarådets kommitté enligt den svenska regeringens bedömning har förutsättningar att leda till förbättringar av MR-situationen i MR-kommittén kanske behöver litet hjälp på traven. Sverige borde mer aktivt och konkret verka för en bättre MR-situation i Turkiet. Det finns konkreta förslag i en motion som Hans Göran Franck säkerligen kommer att ta upp. Den handlar bl.a. om medling från svensk sida i den pågående konflikten. Det vore mycket bra om Sverige kunde engagera sig där.
Herr talman! På s. 57 i betänkandet står det: ''Den svenska inställningen är att alla individer har en självklar rätt till sin identitet, sitt språk, sin kultur och religion. Det åligger varje stat att garantera dessa rättigheter.'' Vi ställer upp på den ståndpunkten och vill arbeta för den på olika sätt. På senare tid har olika grupper från riksdagen varit i Turkiet och sett hur situationen är. De har också kommit med färska rapporter. Visst är situationen bedrövlig, och visst vill vi i kds och många andra på olika sätt verka för de mänskliga rättigheterna också i Turkiet. Det är viktigt att denna fråga lyfts fram just nu.

Herr talman! Jag vill genast säga något om Turkiet. Det är ingen tvekan om att rapporterna från Turkiet nu är ytterligt allvarliga. Det har skett klara försämringar under senare tid. Det måste till aktiva åtgärder emot dessa försämringar.

Det är helt oförsvarligt att den turkiska regimen är så negativ till detta. Den måste nu utsättas för mycket hårdare press, i syfte att få till stånd en dialog om hur man skall nå en fredlig lösning. Det finns faktiskt möjligheter till detta. Europarådet, som jag tillhör, har skrivit mycket alarmerande rapporter om tortyr och brutal behandling i Turkiet. Europarådets tortyrkommitté skriver de mest ingående och konkreta rapporter. Kommittén har gjort inte mindre än tre olika besök i landet och studerat saken på plats. Det sätt på vilket Turkiet bemöter den här konkreta rapporteringen -- nämligen att de i så hög grad negligerar den -- är allvarligt. Därför måste det göras påtryckningar på Turkiet. Det måste genast ske förändringar när det gäller förhållandena i arrestlokaler, fängelser och läger där folk är frihetsberövade. Jag tycker att Sverige kan spela rollen som medlare, om det kan komma till stånd. Vi måste också agera för att delegationer på hög nivå -- både från ESK och Europarådet -- reser till Turkiet i syfte att utöva den press på den turkiska regeringen som är mycket behövlig i dag. Det vore av betydelse om statsrådet Svensson kommenterade detta. Allmänt sett innehåller utskottsbetänkandet en beskrivning av situationen runt om i världen. Det är en underdrift att säga att situationen är dålig och att kränkningar fortsätter att äga rum överallt. Situationen är mycket dålig på de flesta håll. Det begås allvarliga kränkningar i mycket stor utsträckning. Det finns ändå ett antal ljuspunkter, och de bör man också notera. Jag tycker t.ex. att det är viktigt att notera de ljuspunkter som finns i Södra Afrika, i Mellanöstern -- framför allt i fråga om konflikten mellan Israel och Palestina -- och i vissa länder i Latinamerika. Jag tänker då framför allt på Chile. Men jag skulle kunna nämna ytterligare exempel. Det är viktigt att konstatera att det lönar sig att agera -- och att agera offensivt. Märkligt nog sker det framsteg i fråga om de mänskliga rättigheterna just i områden där världssamfundet är mycket aktivt. Så har det varit i de länder som jag här har nämnt. Men där aktiviteten inte är lika stor, där händer det mycket mindre. Den slutsats man måste dra är att vi inte gör tillräckligt. I stället gör vi för litet. Vi borde göra mycket mera, och vi borde animera andra länder att intensifiera sina ansträngningar. Jag vill nämna några saker som tydligen inte har kommit med i det här utskottsbetänkandet men som jag tycker att det är viktigt att fästa uppmärksamheten på. Först och främst gäller det frågan om dödsstraffet. Om man skulle lyckas i ansträngningarna med att få till stånd ett avskaffande av dödsstraffet runt om i världen, skulle det ha ett väldigt stort inflytande på humaniseringen i världen. Dödsstraffet är nämligen ett av de brutalaste uttrycken när det gäller att kränka den fundamentala rätten till liv. Jag är rapportör i Europarådet när det gäller dödsstraffets avskaffande, och jag menar att dödsstraffet och de avrättningsmetoder som används är fullt jämförbara med tortyr. Egentligen är det sätt på vilket man dömer människor till döden och avrättar dem en form av allvarlig tortyr. Därför borde reglerna för dödsstraff vara lika stränga som reglerna för tortyr. Rapporten om avskaffandet av dödsstraffet har nu skickats ut till de olika länderna. Svar skall ha inkommit senast den 15 juni. Jag menar därför att det är mycket viktigt att det blir en reaktion på detta, så att saken förs vidare. Det är alltså angeläget att dödsstraffet kan avskaffas i både freds och krigstid i Europa. Om det gick att få till stånd en sådan ordning i Europa, skulle det vara en viktig källa när det gäller möjligheterna att få inflytande i andra delar av världen -- inte minst i det land som väl leder, skulle jag vilja säga, dödsstraffsutvecklingen, nämligen Jag vill inte bortse från de svårigheter som finns. Men ansträngningarna för att avskaffa dödsstraffet bör intensifieras. En annan fråga som jag vill ta upp är frågan om asylrätten. Också i det fallet har jag gjort en rapport som har behandlats i Europarådet. Poängen i rapporten är det som sägs om att asylrätten, genom ett tilläggsprotokoll, borde bli en del av Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Jag ser att utrikesutskottet inte har följt med på den punkten. Men att göra ett tilläggsprotokoll till konventionen här är fullt möjligt. Det vore en bra lösning som man på sikt bör agera för. I avvaktan därpå bör vi få en överenskommelse som förstärker asylrätten och de facto-flyktingarnas ställning. Jag har sagt att man på det europeiska planet måste få en mycket mycket bättre samordning av verksamheten, framför allt med hänsyn till att asylrätten så allvarligt har urgröpts i många länder. Det gör att det är nödvändigt att det finns ett organ som samordnar de olika sakerna och som har största möjliga anslutning i hela Europa. Tyvärr har det visat sig att EU här inte har varit förmöget att komma med förslag till gynnsamma regler. Tvärtom har inte ministerkommittén i EU antagit Europaparlamentets förslag, trots att de flesta förslagen har varit bra. I stället har man agerat för klara försämringar. Därför tror jag att ESK, skulle kunna ta ett initiativ här och få en ledande roll när det gäller att förstärka arbetet för flyktingarna -- för asylrätten och för de factoflyktingskapet. Jag vill jag också att vi får till stånd en särskild kommissionär för att utöva det här arbetet i nära samråd med UNHCR och att en europeisk fond upprättas som skulle kunna vara till hjälp, så att det i de länder som har en sämre ekonomi går att utnyttja möjligheterna att göra flyktinginsatser.

Herr talman! Det finns ett antal motioner som berör särskilt kurdernas situation. Som framgår av betänkandet är kurderna ett folk som består av 20 miljoner människor fördelade på minst fyra länder. Överallt i dessa länder saknar kurderna faktiskt ett minoritetsskydd, åtminstone ett minoritetsskydd värt namnet. Man kan säga att det är olika grader i helvetet för dessa minoriteter. Jag tänker här särskilt ta upp situationen i Irak. Saddam Husseins tryck på kurderna är väldigt omfattande. Saddam Hussein försöker hela tiden flytta fram sina positioner så långt som möjligt, irritera, trycka på och på olika sätt göra livet så svårt som möjligt för de kurder som bor i norra delen. Det finns sanktioner från Saddam Husseins sida när det gäller kurdiskt näringsliv och kurdernas livsföring i övrigt. Därtill kommer FN:s sanktioner mot Irak i dess helhet. Livsmedel och mediciner är dock undantagna. Man kan alltså säga att kurderna i norra Irak är utsatta för dubbla sanktioner. Kurderna har det väldigt svårt. Dessutom finns det ett tryck från Turkiet genom att flyktingar nu går över gränsen från Turkiet och in i norra Irak. Likaså kommer det kurder från Iran över till norra Irak. Det är alltså flyktingrörelser in i denna av FN garanterade frizon. Mot bakgrund av att det finns dubbla sanktioner förstår man vilka enorma problem som kurderna i norra Irak har. Utöver detta har valutan i Irak och naturligtvis också i Kurdistan fallit i värde. Människor har blivit väsentligt fattigare och har svårt att kunna köpa livsmedel. Det är helt enkelt brist på varor, och hälsotillståndet börjar bli allt sämre. FN garantear en viss säkerhet. Man har ''demilitariserat'' den norra delen så att man skall kunna garantera säkerhet för kurderna, säkerhet mot Saddam Hussein. Men man har i och för sig inte avväpnat kurderna. Det finns alltså mycket vapen i Kurdistan. Dessutom utsätts också norra Irak, eller Kurdistan, för turkisk bombning. Man demilitariserar ju inte genom att bomba. Ändå har Turkiet varit med i FN-samarbetet i samband med Sverige bidrar i och för sig med katastrofinsatser av olika slag. Vi har en kommitté som heter Svenska kommittén för kurdernas mänskliga rättigheter vars ordförande jag för närvarande är. Vi har ett biståndsprojekt som heter Quandilprojektet och försöker på olika sätt bidra tillsammans med SIDA. Men säkerhetsläget blir allt svårare, och det krävs nu att FN på ett tydligare sätt garanterar den säkerhet som krävs för att man skall kunna fortsätta med biståndsinsatserna. Det hölls ett val i norra Kurdistan, vid säkerhetszonen. Två partier kom att dela på makten, KDP och PUK. Det var ett någorlunda demokratiskt val och kanske det första demokratiska val som någonsin har skett i detta område där kurderna har varit involverade. Men nöden och bristen är stor, som jag nyss sade, och komplexa maktstrukturer bland kurderna samt yttre tryck har ökat nervositeten. Det har tyvärr fått som effekt att vissa strider som har lett till dödsfall har blossat upp mellan dessa två partier. Det är naturligtvis på alla sätt djupt tragiskt. Nu förbereds medlingsinitiativ för att få de här två partierna att hålla ihop. Möjligen kommer Frankrikes presidents fru att leda en delegation. Vi har från vår kommitté anmält intresse att också vara med och försöka bidra till att genomföra medling. Det är en förhoppning, herr talman, att världssamfundet skall kunna garantera irakiska Kurdistans fortsatta existens som en självstyrande provins i Irak. Om det blir ett misslyckande härvidlag kommer det att påverka inte bara kurderna i Irak utan alla kurder. Om inte ett demokratiskt experiment kan lyckas och inte världssamfundet kan garantera detta kommer naturligtvis svårigheterna för övriga kurder att öka betydligt. De omgivande länderna, Turkiet, Syrien och Iran, har inget som helst intresse av att medverka till att kurdernas mänskliga rättigheter garanteras. De gör naturligtvis allt för att försvåra processen. Därför måste man verkligen se just arbetet i norra Irak, irakiska Kurdistan, som en mycket viktig fråga. Det finns ingen annan väg än samtal, dialog och respekt för mänskliga rättigheter. Vi i vår kommitté hoppas att vi skall kunna vara med och bidra på bästa sätt när det gäller att åstadkomma kontakter på olika sätt som innebär att man resonerar och samtalar. Jag vill också nämna den mycket svåra situationen i Turkiet. Jag tänker inte uppehålla mig vid den, eftersom Hans Göran Franck så vältaligt har beskrivit den. Inom flyktingpolitiken talar man om tidiga varningssignaler. En mycket omfattande flyktingström kan snabbt uppstå om man inte gör något. Varningsklockorna ringer i det här sammanhanget. De ringer högt. Flyktingströmmarna har i och för sig redan börjat, men när de börjar uppstå på allvar är det ofta för sent. Därför är det särskilt viktigt att man nu på alla sätt som är möjliga går in och försöker på ett tidigt stadium medverka till att utvecklingen tar en bättre väg, annars kan vi få väldigt stora flyktingströmmar, och då kommer de verkliga tragedierna att äga rum. Herr talman! Jag yrkar med detta bifall till hemställan i utrikesutskottets betänkande.

Herr talman! I ett flertal debatter om mänskliga rättigheter i den här kammaren har jag framfört och redovisat de övergrepp som har skett i Tibet av de kinesiska ockupanterna och som fortfarande sker. Det är fängslande av de tibetaner som vågar uttrycka kritik mot regimen. Det är tortyr av tibetaner i fängelse. Det är tvångssterilisering av tibetanska kvinnor. Det är försök att utplåna den tibetanska kulturen. Det är skogsskövling, och det handlar om dumpning av radioaktivt avfall i Tibet. De här övergreppen har inte upphört eller mattats. De pågår nu, i dag, med oförminskad styrka. Därför tycker jag att det finns anledning att inte bara säga som utskottet: ''fortsätter att medverka till'' och ''Utskottet utgår från att regeringen fortsätter att verka för - -.'' Det har man sagt många gånger. Det har uppenbarligen inte haft någon som helst verkan under de 40 år som har gått sedan Kina ockuperade Tibet. Det borde vara på sin plats, tycker jag, att man skärper formuleringarna från utskottets sida. Utskottet borde åtminstone ha kunnat tala om att man skall göra förnyade ansträngningar eller sätta in mer aktiva insatser, för att utskottsbetänkandet skulle ha fått någon form av framåtsyftning. Jag konstaterar också att utskottet lakoniskt uttalar att Sverige aldrig har ifrågasatt kinesisk de factoöverhöghet, utan någon vidare kommentar. Varför har Sverige inte gjort det? kan man fråga sig. Här har vi en mycket tydlig parallell till de baltiska staternas kamp mot den ryska ockupationen. Att de socialdemokratiska regeringarna och smajoriteterna i riksdagen inte kritiserade de kommunistiska diktaturer som fortfarande finns kvar vet vi och är vana vid. Men nu har vi en annan situation och hade faktiskt kunnat vänta oss ett tydligare stöd för Tibets sak. Jag beklagar mycket att det inte blivit så. Vi kan nu se hur också Indien, som under lång tid gjort omfattande och beundransvärda insatser för Tibets exilregering och för Dalai Lamas möjligheter att verka, på olika sätt pressas av sin mäktiga granne i norr, Kina. Det finns alltså all anledning att så många nationer som möjligt skall uttala sitt stöd för Tibets sak. I mars genomfördes i New Delhi en stor internationell konferens för Tibets stöd, där parlamentariker från inte mindre än 25 länder deltog. Jag hade förmånen att vara med och kunde också överbringa en hälsning från vår talman Ingegerd Troedsson.

Det är alltså en lång rad viktiga åtgärder som parlamentariker kommer att verka för i 25 länder och i 25 länders parlament. Utskottets formuleringar tycker jag därför är mycket tama i det perspektivet.

Det är också ett av de krav som vi har i vår motion. I mars reste en delegation till Kina och Tibet. Vi har alltså fått det kravet tillgodosett. Men delegationen upptog endast s.k. experter. Det var jurister, sinologer och socialvetare. Därmed har man faktiskt missat en viktig del i hela aktionen, nämligen att väcka uppmärksamhet i världssamfundet. Det gör man inte genom att skicka experter som tiger som muren när de kommer hem. Ingen utom UD vet uppenbarligen om att Sverige har haft en delegation i Kina och Tibet. Nej, uppmärksamhet väcker man om man skickar parlamentariker, vilket ju motionärerna har krävt. De låter sig inte tystas i första taget. De uppgifter som en expertdelegation får fram kan man lika väl samla in med hjälp med de mycket kompetenta personer som vi har i Sveriges ambassad i Peking. Jag tycker att man fullständigt har missat möjligheten att få internationell uppmärksamhet för de övergrepp som sker i Tibet, vilket hade kunnat bli resultatet av delegationsresan. Vi kommer därför att upprepa vårt krav i kommande motioner och i kommande framställningar, så att det kommer till stånd en parlamentariskt sammansatt delegation som kan ge litet ytterligare uppmärksamhet för Tibets sak. Vi kommer också att fortsätta med våra framställningar om att Tibets självständighet skall stödjas. I övrigt yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det är risk att jag blir tjatig, men den risken tar jag, för den här frågan är viktig. Jag kan instämma i väldigt mycket av vad Ylva Annerstedt har sagt när det gäller Tibet och Tibets rätt till självständighet. Tibet är -- det har jag sagt många gånger tidigare -- ockuperat av Kina. Någonting annat handlar det inte om. Därför är jag inte överens med utskottsmajoriteten när det gäller bemötandet av sjupartimotionen om Tibets rätt till självständighet. Ylva Annerstedt beskrev tillståndet i Kina. Jag upprepar en fråga till Ylva Annerstedt. Ylva Annerstedt sitter i BITS styrelse. Man har som bekant beviljat u-krediter till Kina. Jag vill fråga om Ylva Annerstedt har sagt ja till dem i BITS styrelse eller om hon har reserverat sig mot ett sådant beslut.
Herr talman! Bertil Måbrink och jag har diskuterat den här frågan tidigare i kammaren. Då har Bertil Måbrink fått ett besked: Jag har inte reserverat mig mot krediter till Kina av det skälet att jag inte tror att vi genom att skära av kontakter med ett land där vi inte accepterar behandlingen av mänskliga rättigheter löser problemen. Jag tror tvärtom att man genom att ha kontakter med dessa länder får möjlighet att på olika nivåer påverka människor så att de får en annan syn på mänskliga rättigheter och också ställer krav på att de styrande skall ha en bättre respekt för mänskliga rättigheter. De tibetanska och kinesiska dissidenter som vi har talat med i Kina, i Tibet och i exilregeringen tycker att vi skall vara där, vara närvarande, hjälpa till och påverka. Det här är ett sätt att göra det, men visst inte det enda.
Herr talman! Det argumentet har man hört förut. Jag frågade utrikesutskottets ordförande om han ansåg att just u-krediterna var en form av utpressning mot regimen, ett sätt att kunna ställa krav på den. På det svarade utskottets ordförande platt nej. Nu säger Ylva Annerstedt mer eller mindre att det just är dessa man skall använda sig av. Man kan ställa krav på myndigheterna. Jag tror inte att ens Ylva Annerstedt själv tror på ett sådant argument. Erkänn, Ylva Annerstedt, att ukrediterna till Kina ger ni -- Ylva Annerstedt har medverkat -- av en anledning, nämligen därför att det handlar om handel och fina affärskontrakt, ingenting annat. Jag förstår inte varför ni inte kan erkänna det utan kommer med andra krystade argument. Jag har aldrig förnekat utan hela tiden hävdat att vi kan ge bistånd till mänskliga-rättighetsorganisationer i Kina och andra demokratiska organisationer i Kina. Det skall vi göra så långt det är möjligt. Det finns kanaler att komma in med sådant bistånd. Det är en sak. Men u-krediter till diktaturregimen i Kina -- det gäller naturligtvis också Indonesien -- ger denna diktaturregim ytterligare argument gentemot den demokratiska oppositionen. Den kinesiska ledningen kan säga, och gör det, liksom den indonesiska: Titta, här får vi biståndspengar, vi får krediter på fina villkor från Sverige. Vad tjafsar ni om att vi förtrycker de mänskliga rättigheterna? Någonting annat betyder inte u-krediterna. Ylva Annerstedt och andra i denna kammare som försvarar dem mer eller mindre bidrar till att förlänga en förtryckarregims existens.
Herr talman! Först vill jag säga att jag inte omfattas av uppfattningen att man skall använda u-krediter som utpressningsinstrument. Men jag har inte heller sagt att u-krediter är det enda sättet att påverka, men det är ett sätt att stödja utvecklingen i ett land så att många människor kan komma i åtnjutande av utbildning och kontakter med människor från västvärlden.

De ser hur vi lever. De ser vilka krav utlänningarna kan ställa på sina myndigheter och överhet. Det handlar alltså inte blott och bart om att stoppa pengar i gapet på diktaturen, som Bertil Måbrink vill göra gällande. Det handlar om att höja utbildningsnivån så att många människor kan komma i åtnjutande av bättre utbildning och bättre kommunikationer. Vi vet att detta leder till ökade krav på respekt för mänskliga rättigheter och för ett demokratiskt styrelseskick. Det är ett sätt att medverka till detta. Jag vill återigen understryka att de dissidenter som vi har varit i kontakt med från Kina och Tibet upprepar sina krav. De vill att vi skall vara närvarande där. Vårt sätt att arbeta påverkar de kinesiska herrarna och deras sätt att arbeta. Det här går säkert inte särskilt snabbt. Situationen för de mänskliga rättigheterna både i Kina och i Tibet är under all kritik. Men här, liksom i andra sammanhang när vi har kontakt med länder som behöver bistånd och stöd, arbetar vi på lång sikt. Det är droppen som urholkar stenen.

Herr talman! Jag vill börja med att ställa mig bakom Gustaf von Essens anförande angående Turkiet. Med vetskapen om att minnet är kort vill jag ge en liten rekapitulering av de senaste årens utveckling när det gäller Kurdistan och Irak. Våren 1991 upphörde striderna mellan de allierade och Saddamregimen. Då uppfattade den kurdiska persmergan, gerillan, och de s.k. träskaraberna i södra Irak att omvärlden förväntade sig att de som inhemsk opposition skulle göra slutjobbet och avsätta Saddamregimen.

Med de erfarenheter från våren och hösten 1988 som kurderna hade av bombningar med kemisk gas utlöste dessa bombningar en massflykt över gränserna till Iran och Turkiet. Vid den turkiska gränsen möttes flyktingarna av turkisk militär som sköt mot dem. Efter det att de hade tillåtits att komma över gränsen till Turkiet var det flera tusen som dog av brist på mat. Tack vare den reaktion som uppstod i den övriga världen fattade FN beslutet om att skydda delar av Kurdistan mot fortsatta luftangrepp. Men det handlade inte om hela Kurdistan utan om ungefär två tredjedelar. Områdena med oljekällorna skulle fortfarande kontrolleras av Saddamregimen. Då kunde den kurdiska persmergan för andra gången driva tillbaka den irakiska armén, och flyktingarna kunde återvända under hösten 1991. Problemen var många. Fram till Gulfkriget hade regimen förstört ca 4 000 byar och internerat hundratusentals kurder i koncentrationsläger. De flyktingar som hade befunnit sig i Iran och Turkiet redan före Gulfkriget började att återvända. Kurdistan som fortfarande behärskades av regimen började att komma till den befriade zonen. Det har nu snart gått tre år. Den entusiasm, de förhoppningar och tilltron till den demokratiska världens stöd och hjälp har nu förbytts i desperation och besvikelse. På grund av inbördeskriget i Turkiet kommer nu många flyktingar därifrån till Irak. Man beräknar att det irakiska Kurdistan har tagit emot ca 6 000 kurder från den turkiska sidan. Alltsedan tillkomsten av frizonen har Turkiet med jämna mellanrum utfört bombningar, vilka nu sker allt tätare. I september 1992 gick Turkiet in även i Iranska kurder har flytt och flyr över gränsen. De finns nu i området. Iran skickar missiler. Saddamregimen plundrar och skickar över de utblottade kurder som finns kvar runt städerna Iran, Syrien och Turkiet, försöker på olika sätt att krångla med gränsövergångar och göra livet svårt för flyktingarna. I betänkandet skriver man att den kurdiska gerillan PKK har försvårat gränsövergångarna, men man nämner ingenting om dessa länders medvetna sabotage av gränsövergångarna. Ovanpå allt detta stängde Saddam under våren 1993 av strömmen till ett väldigt stort område där de två stora städerna Duhok och Zaho är belägna. Elektriciteten är fortfarande avstängd. Det finns ett svenskt ordspråk som säger att när krubban blir tom, då bits hästarna. Det är ungefär det som just nu händer inne i det irakiska Kurdistan. Olika politiska grupper har börjat att strida mot varandra. Vi kunde bevittna en demokratiutveckling med öppna och allmänna val till en folkvald regional administration och till det parlament som för första gången kunde fungera i verkligheten och inte bara på papperet. Dessa försök att bygga demokrati enligt västerländsk modell håller nu på att slås i spillror. Om situationen skall kunna stabiliseras och om området skall kunna räddas undan inbördeskrig och kaos, måste det till stora humanitära insatser direkt i området och inte via Saddamregimen i Irak. Embargot måste tas bort för den här delen av Irak. Parlament och administration måste få stöd och hjälp för att kunna fungera. Herr talman! Alltsedan jag kom in i riksdagen 1988 har jag drivit frågan om de bristande demokratiska rättigheterna i Turkiet och Turkiets brott mot de mänskliga rättigheterna. Vid en genomgång av debattprotokollen kan man när det gäller representanter både för den socialdemokratiska regeringen och för den nu sittande regeringen notera en häpnadsväckande brist på ställningstagande gentemot Turkiet. Utvecklingen på mänskliga-rättighets-området har under denna tid ständigt försämrats. Jag tror att detta är det första året som det inte i utrikesutskottets betänkande står att Turkiet är på väg att förbättra situationen när det gäller mänskliga rättigheter och att det där existerar en viss demokratiutveckling. Det är verkligen viktigt vad utrikesutskottet säger, för det avspeglar sig sedan på Invandrarverkets asylbedömningar. Brotten mot mänskliga rättigheter i Turkiet är inte fråga om en okunskap om vad som där har hänt. Vi har fått och vi får kontinuerligt rapporter från Amnesty, mänskliga-rättighets-organisationer och många andra tillförlitliga källor. Det är ett faktum att Turkiet, liksom man gjorde med armenierna 1915, nu åter försöker att begå folkmord mot den turkiska och syrianska befolkningen. Metoderna är inte desamma, men resultatet riskerar att bli detsamma om inte den civiliserade världen ingriper mera kraftfullt. Etnisk rensning är dagens ord för folkmord. Som en jämförelse vill jag påpeka att jag tror att jag före Gulfkriget var ensam om att i den här kammaren våga kalla Saddamregimens utresningar av kurder i Turkiet har efter överenskommelser med Iran fängslat och utvisat iranska flyktingar till Iran. Det rör sig om flyktingar som erkänts av UNHCR och som väntar på att få komma till ett tredje land. Även många av dem som redan hade fått sådana löften har arresterats och riskerar utvisning. Det behövs initiativ och mycket skarpa protester mot Turkiets agerande, och det är bråttom. I dagarna tar också högsta domstolen i Turkiet ställning till om man skall förbjuda partiet DEP. Om DEP förbjuds blir det signalen till en intensifierad jakt på DEP:s politiska funktionärer och lokala politiker. Ett enat massivt agerande måste till. Jag vill verkligen uppmana vår regering att ta initiativ till detta. Jag vill rikta en undran till Viola Furubjelke varför socialdemokraterna har godtagit en så lam skrivning när det gäller Turkiet. Några ord om Iran: Enligt en Amnestyrapport är de vanligaste brotten mot mänskliga rättigheter i Iran långvariga fängelsestraff för politiskt oppositionella efter bristande rättegångar, ett utbrett användande av tortyr och dödsstraff och även mord på oppositionella som befinner sig utanför Iran. Enligt en uppskattning av en organisation för mänskliga rättigheter finns det i dag ca 19 000 politiska fångar i Iran. Man använder samma metoder i Iran som använts i Turkiet, Peru och andra diktaturer, nämligen att kidnappa och mörda aktivister. Den 5 maj kidnappades en studentaktivist som sedan hittades mördad med brutna armar och andra tecken på svår tortyr. Den 9 maj inleddes en sittstrejk av studenter utanför det universitet hon studerade vid i Teheran. Situationen där är mycket spänd just nu. Vi uppmanar vår regering att aktivt utöva påtryckningar på Iran också när det gäller brott mot mänskliga rättigheter och de senaste händelserna med studenterna. Herr talman! Jag yrkar därmed bifall till

Herr talman! Konventionen om barnens rättigheter antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Sverige var en av de drivande staterna i konventionsförhandlingarna. Det finns alla skäl för att Sverige fortsätter att i olika sammanhang driva frågor som berör barnens situation i världen. Sveriges röst får inte tystna så länge det finns barnfängelser i olika länder, så länge barn under 18 tvingas ut som soldater, så länge vi har 150 miljoner barnarbetare och så länge vi har länder där det av 8 000 aborter är 7 900 som är flickfosteraborter. FN:s barnkonvention lägger särskild vikt vid att barn skyddas från varje form av exploatering. Den innehåller förbud mot barnprostitution, barnpornografi och exploatering av barn genom försäljning eller barnarbete. Man beräknar att det i dag finns ungefär 150 miljoner barnarbetare i världen, detta trots att det finns konventioner och nationell lagstiftning mot barnarbete. I FN:s barnkonvention stadgas att barn har rätt till skydd mot ekonomiskt utnyttjande och mot att utföra arbete som kan vara skadligt eller som hindrar barns utbildning eller utveckling. Den främsta orsaken till att barnarbete förekommer är fattigdom. Det behövs ekonomiska och sociala förändringar för att komma till rätta med exploateringen av barn. Utbildning är det viktigaste instrumentet för att förbättra deras situation. I en flerpartimotion anförs sympati för vad organisationer som kämpar för barnens rättigheter förespråkar, nämligen att olika branschimportörer i samarbete med dessa organisationer sluter avtal med sina leverantörer om förbättrade villkor för barn. Ett första steg kan vara att kräva att produkter som t.ex. mattor förses med intyg på att de inte är tillverkade av barn under 12--14 år. I motionen föreslås också att regeringen tar initiativ till samråd med importörer i berörda branscher samt barnrättsliga och fackliga organisationer för att avskaffa barnarbete. Man hemställer om en kartläggning av i vilken utsträckning svenska importörer baserar sin verksamhet på barnarbete. Härutöver föreslås att Sverige i olika internationella samarbetsforum tar upp frågan om barnarbete och föreslår åtgärder. Sverige alltså hör, skall också skydda barnet från alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. Man skall alltså särskilt vidta åtgärder, så att barn ej tvingas delta i olaglig sexuell hantering eller utnyttjas för prositution eller annat sexuellt övergrepp. Nog frågar man sig då varför i all sin dar Sverige inte kan kriminalisera barnpornografin. Att gömma sig bakom tryckfrihetsförordningen är ju verkligen att blunda med båda ögonen. Vi får väl hoppas att konstitutionsutskottet hittar någon lösning på den här frågan så att vi får stopp på denna vidriga hantering. Helt klart är att det är flickebarnen, både de ofödda och födda, och kvinnorna som behöver den största hjälpen. En traditionell sedvänja som det finns all anledning att motarbeta och förhindra är att unga flickor utsätts för könsstympning med livslångt lidande som påföljd. Det finns anledning att uppmärkamma att en del flyktingar och invandrare tar med sig dessa sedvänjor hit till Sverige. I svensk lag är detta förbjudet, och vi skall aldrig acceptera sådana sedvänjor. De svenska biståndsinsatserna riktar sig också i hög grad på åtgärder som syftar till att på olika områden stärka kvinnans och barnens ställning och rättigheter. Det är ytterst angeläget att de frågor som handlar om barnens och kvinnornas situation kommer upp på de kommande konferenser som planeras både Det finns många angelägna problem som behandlas i utrikesutskottets betänkande nr 26 -- tortyr och misshandel, våldtäkt av kvinnor, förtryck av de fattigaste och de svagaste. En av orsakerna till alla övergrepp är givetvis fattigdomen i världen.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
Herr talman! Ledamöter! När imperier faller sker det ofta under stora konvulsioner. Förträngda konflikter, underliggande motsättningar och uppgörelser med gångna tiders förtryckare gör att krig, konflikter och våldsamheter är en del av det pris man betalar för att bli av med imperierna. Halvön Krim har sett många imperier falla alltifrån Romarriket, mongolernas välde, det ottomanska väldet, sedermera det tsarryska väldet och nyligen det sovjetiska väldet. I dagens nyhetstelegram kan vi läsa att ukrainska trupper har skickats till Krim. Det är ganska logiskt, eftersom Krim är en del av Ukraina. Men det är också ett uttryck för den konflikt som finns med lokala ryska ledare och den ukrainska staten. Dessa konflikter om Krims framtid liksom den ukrainska konflikten med Ryssland om Svarta havs-flottans tillhörighet har konsekvenser för hela Europas säkerhet. Men de är särskilt allvarliga för krimtatarerna, den befolkning som i över 700 år har bott på Krim. Det är kanske en tillfällighet men tänkvärt att det i dag är nästan exakt på dagen 50 år sedan den majnatt då Stalin till sista man lät deportera krimtatarerna från Krim. Med en timmes varsel -- ibland kortare, ibland kanske något längre -- fick människor packa få tillhörigheter och gå ombord på godståg. Det genomfördes en deportation som i våldsamhet och brutalitet översteg den vid många andra av de dåd som Stalin var fader till. Stalin var som förtryckare som bekant sällsynt grundlig, uttrycket ingen person, inget problem, tillskrevs honom under Moskvaprocesserna på 30 talet. Sovjetimperiets politik under Stalin kan möjligen också karakteriseras med uttrycket: Inget folk, inget problem. Spåren efter krimtatarernas 700 år på Krim sopades igen mycket grundligt. Orts och gatunamn ändrades. T.o.m. begravningsplatser utplånades. Krimtatarernas universitet gjordes om till mentalsjukhus och utomhuslatrin. Khanpalatset i huvudstaden Bachtisaraj bevarades visserligen till eftervärlden. Men för att inte någon skulle missförstå från vilket håll övermakten kom byggdes halva trädgården till ett sovjetiskt tankmonument, med kanonröret riktat mot palatset. Huvudgatan i staden Bachtisaraj -- som för sovjetiska turister inte gjordes allmänt bekant, men dit man försökte locka en del utländska valutaturister -- döptes om till Rosa Luxemburggatan, kanske för att tyska turister skulle övertygas om den rätta läran. Nu återvänder krimtatarerna till Krim på eget initiativ och ofta i konflikt med lokala myndigheter. Det har blivit konflikt med särskilt invandrade ryssar på orten, ofta förtjänt sovjetisk nomenklatura. Man har t.o.m. mött deras handgripliga motstånd. Ukrainska myndigheter är inte negativa till ett återvändande. Men ukrainska myndigheter har begränsade möjligheter att genomdriva sin vilja och tillåta krimtatarisk återflyttning och även begränsade möjligheter att garantera krimtatarernas säkerhet. Därför tror jag att det är angeläget med internationell uppmärksamhet krig detta folks öde liksom angående mänskliga rättigheter för de återvändande krimtatarerna. När jag förra året var på Krim hade ännu ingen representant för den svenska ambassaden i Kiev varit där. Jag vet att det sedan dess gjorts flera besök. Det är glädjande att läsa att också FN tydligen har visat ett viss intresse för detta. Jag tar fast på det som framkommer av utskottets utlåtande om att Sverige t.o.m. kan överväga att ESK:s minoritetskommissarie kan ta upp frågor om krimtatarernas situation. Med förhoppningen att de halva löften som finns i betänkandet -- och som jag förstått även av interpellationsdebatter och andra kontakter med Utrikesdepartementet -- skall leda till ett svenskt intresse och svenska insatser för att dra uppmärksamhet till krimtatarernas situation, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Utrikesutskottets ordförande Daniel Tarschys inledde med att uttrycka sin uppskattning över riksdagens stora intresse för MR-frågor. Han sade också att Sveriges intresse markerades av att vi nu också har en särskild MR-minister. Jag förmodar att det faktum att denne minister tittade in här en stund under vår debatt när vi pysslade med dessa frågor markerar detta intresse. Tyvärr tycker jag att utrikesutskottets betänkande ändå behandlar många av dessa frågor alldeles för svepande och summariskt för att jag riktigt skall tro att man har tagit dessa frågor på allvar. Nu är tempot högt inför sommaruppehållet, och betänkandet har väl närmast karaktären av ett uppsamlingsheat. När jag letade efter Karin Pilsäters och min motion om zigenarnas rättigheter hittade jag till min oförställda förvåning min motion om dubbla medborgarskap, dessutom under rubriken flyktingar. Jag förstår uppriktigt sagt inte varför denna motion behandlas av utrikesutskottet och dessutom i betänkandet om mänskliga rättigheter. Texten i betänkandet visar också med all tydlighet att utskottet inte heller har förstått det. Herr talman! Vid läsningen av detta betänkande hittade jag vidare min motion om Ukraina. Det är en motion som inte i något avseende handlar om mänskliga rättigheter. Det gör inte heller utrikesutskottets behandling av motionen. Min motion behandlar omvärldens obegripliga nonchalans av Ukrainas självständighet sedan december 1991. Det är en nonchalans som har bidragit till den destabilisering som har ägt rum i Nu har USA äntligen vaknat, inte minst som följd av Zjirinovskijs och de ryska nationalisternas framgångar det sista året, och också som en följd av ett enträget upplysningsarbete av olika säkerhetspolitiska tänkare såsom Zbigniev Brzinski. Den senaste månaden har även EU vaknat och slutit ett samarbetsavtal med Ukraina. Allför länge har omvärldens intresse för Ukraina enbart inriktat sig på att sätt tryck på Ukraina att avveckla sin kärnkraft och sina kärnvapen. För Sverige återstår uppenbarligen fortfarande att vakna inför betydelsen av en av våra närmaste grannar, med vilken vi delar en icke oväsentlig del av vår historia. I utrikesutskottets betänkande om mänskliga rättigheter handlar våra relationer med Ukraina främst om kärnkraftssäkerhet. Det är säkert viktigt. Men jag förmodar att det ändå återspeglar något som framför allt handlar om svenskt egenintresse. För säkerheten i vårt eget närområdes skull, inte minst i Polen och Baltikum, är jag övertygad om att det är ett starkt svenskt intresse att medverka till att stabilisera både den ekonomiska och den demokratiska utvecklingen i Ukraina. Som utskottet självt anför var några observatörer i Ukraina i samband med valen i mars och övervakade valen. Vi kunde bl.a. konstatera att västliga mediers schablonbilder, ofta inspirerade från Moskva, inte alls ger någon helhetsbild av utvecklingen i Ukraina. Men det kanske inte är något man kan förvänta sig i ett betänkande om mänskliga rättigheter. Herr talman! Slutligen hittade jag också Karin Jag tycker att den hör hemma i det här betänkandet. Utrikesutskottet ägnar stort utrymme åt att redovisa beräkningar av hur många zigenare det finns i Europa. Man redogör för de studier som har gjorts av olika internationella organ. Men det står ingenting om vad som åstadskommits när det gäller zigenarnas rättigheter i Europa. Det är naturligtvis fullt förståeligt eftersom ingenting har åstadkommits. Som statsrådet Alf Svensson medgav i en frågedebatt den 18 januari här i kammaren är intresset för zigenarnas situation från övriga europeiska stater mindre ju mer berörda de är. Varför skall vi då uppmärksamma zigenarnas situation. För det första är det naturligtvis på grund av tystnaden om denna stora folkgrupp i Europa. För det andra på grund av ointresset. Till skillnad från nästan alla andra minoriteter finns det inte något land där denna minoritet är en majoritet eller där man har ett intresse av att driva zigenarnas rättighetsfrågor. Rumänien har invalts som medlem av Europarådet utan att vi har fått några garantier för hur framför allt zigenarna behandlas i Rumänien. Det är under all kritik. Det kan man också utläsa av utrikesutskottets betänkande. Om Rumänien nu släppts in i Europarådet utan att detta har tillgodosetts måste det följas upp. Det sker inte av sig självt som utrikesutskottet tycks tro. Det krävs ett svenskt initiativ här. Jag yrkar därför bifall till yrkandena 1 och 2 i motion U641. Avslutningsvis vill jag instämma i vad som sagts här i talarstolen av Bertil Måbrink när det gäller Indonesien, av Hans Göran Franck när det gäller flyktingfrågorna i Europa och av Margareta

Herr talman! Jag delar Lennart Rohdins bedömning att flera av hans motioner inte handlar om mänskliga rättigheter. Men om han noga studerar rubriken på det betänkande vi nu diskuterar skall han finna att den ganska väl täcker innehållet i hans motioner. Jag delar också hans uppfattning att zigenarproblemet är utomordentligt viktigt. Jag kan försäkra Lennart Rohdin att det ingalunda har fallit ur uppmärksamheten för Europarådet. Flera av de länder som nyligen har beviljats inträde har betydande zigenarminoriteter. Minoritetsfrågorna kommer att vara utomordentligt väsentliga för Europarådet framöver. Inte minst de zigenska minoriternas problem behöver ägnas en starkt ökad uppmärksamhet. Jag kan försäkra Lennart Rohdin om att så kommer att bli fallet.
Herr talman! Det kan nog tänkas att det kommer att visas intresse i Europarådet. Med 10 eller 20 års mellanrum har man i Europarådet gjort en och annan studie av zigenarnas situation. Men det återstår fortfarande att åstadkomma någonting. Vi kan konstatera att utvecklingen de senaste åren snarast har gått åt motsatt håll. Man förmår uppenbarligen inte att sätta press på t.ex. Rumänien när det gäller dessa viktiga MR frågor innan man släpper in landet i fråga i Europarådet. I det läget hade man kanske haft vissa påtryckningsmöjligheter eftersom intresset att bli medlem är så stort i Rumänien. Då är det klart att det måste följas upp ännu bättre efteråt. Men där är jag pessimistisk av det skälet att det inte finns någon som helst opinion i Rumänien för att rätta till dessa fruktansvärda förhållanden. Den rumänska regeringen har nog tvärtom en ganska stark folklig uppslutning bakom den politik som bedrivs. Det finns inte mycket som talar för att flertalet av medlemstaterna i Europarådet som själva har betydande zigenargrupper kommer att vara intresserade av att resa frågan. Det är därför jag kommer fram till samma slutsats som i motionen. Det måste aktivt tas initiativ. Som statsrådet Alf Svensson sade i januari kan vi inte förvänta oss att någon annan tar initiativ. Då räcker det inte att, som utrikesutskottet gör, konstatera att det nog kommer att ske. Det krävs beslut om att Sverige skall ta initiativ i frågan.
Herr talman! Frågan om de mänskliga rättigheterna i Rumänien diskuterades i Europarådets parlamentariska församlings ständiga kommitté så sent som i går. Jag skall till Lennart Rohdin överräcka en rapport som nyligen har framställts av riksdagsmännen Jansson från Finland och König från Österrike. Den handlar om hur Rumänien uppfyller de förpliktelser man gav i samband med att landet invaldes i Europarådet.
Herr talman! Jag tar tacksamt emot den. Men det föranleder mig inte på något sätt att ändra uppfattning om behovet av att hela tiden sätta Europarådet under tryck. Jag tror att Europarådet även under sin kommande generalsekreterare säkerligen kommer att vara både bekymrat och uppmärksamt på det som sker. Men det krävs också handling. Jag önskar den blivande generalsekreteraren all framgång. Det kommer att behövas.

Herr talman! Jag har sex motioner i det här betänkandet som jag kort tänkte beröra. Jag tänkte börja med två motioner om Östtimor och Västsahara eftersom de har liknande problem. Det handlar om avkolonisering. Det är egentligen inte en fråga om mänskliga rättigheter. Det handlar om två folks rättigheter att själva få bestämma över sin framtid. Här har FN ett mycket stort ansvar att se till att man fullföljer det som har sagts. Medlemsländerna har varit överens om att koloniserade folk skall ha rätt att själva bestämma om sin framtid genom folkomröstningar. Detta har pågått sedan 1975, och vi har inte sett folkomröstningar vare sig i Östtimor eller Mänskliga rättigheter är ett medel att utöva påtryckningar på de regimer som har ockuperat dessa länder. Särskilt när det gäller Indonesien har jag deltagit i många debatter här i kammaren om hur man har hanterat situationen. Jag är mycket kritisk på den punkten. Det är en sak att stå här och säga att man skall ställa krav på respekt för mänskliga rättigheter, men sedan är det en annan sak att man är beredd att både sälja vapen och ge krediter till såväl Indonesien som Marocko. Jag tycker inte att det skall finnas några krediter till vare sig Marocko eller till Indonesien så länge de inte kan se till att dessa folk får sin självklara rätt till självbestämmande. Jag oroar mig en del över den mening som Bertil Måbrink tidigare citerade där utskottet skriver: ''Splittringstendenser i Indonesien skulle lätt kunna leda till en destabilisering av den viktiga sydostasiatiska regionen.'' Det verkar som om man inte tycker att det östtimoresiska folket skall ha rätt till självbestämmande. Menar man att Indonesien då splittras upp och att det skulle vara till men för hela regionen? I så fall tycker jag att man är inne på en farlig väg. När det gäller Västpapua tycker jag att det är bra att man säger ifrån att Västpapua bör bli föremål för det internationella samfundets uppmärksamhet. Det är på tiden. Det gick alldeles för lätt när Västpapuas folk accepterades som en del av Indonesien. Jag kan inte låta bli att framföra min förvåning över att Viola Furubjelke här attackerar Margareta Viklund för att utskottet tassar på när det gäller Turkiet. Jag tycker att man tassar på här. Men båda dessa personer har ju skrivit under betänkandet så jag förstår inte att ni inte kunde medverka till att det blev litet skarpare skrivningar när det gäller Turkiet. Det finns ju all anledning att göra det. Det är ju inte så att vi inte har information om vad som pågår i Turkiet. Inte minst utrikesutskottet bör ju hålla sig väl informerat. Det förekommer ju grova brott mot de mänskliga rättigheterna. När det gäller Turkiet är det faktiskt frågan om folkmord, vilket Berith Eriksson också har varit inne på. Inte kan det saknas information! Det vore mycket konstigt om utrikesutskottets ledamöter är så dåligt informerade att de helt nyligen har fått kunskaper om det som pågår där. Jag tycker också att det är väldigt olyckligt, vilket jag har tagit upp i en motion, att man blandar ihop mänskliga rättigheter och terrorism och att man på det viset på ett sätt har legitimerat Turkiet när det gäller det våld som begås mot kurder och andra minoriteter i syfte att bekämpa terrorism. Utskottet skriver att man i princip instämmer i det jag säger i min motion och beklagar att MR och terrorism blandas ihop. Det bästa hade ju varit om Sverige då inte heller hade gått med på att fatta beslut om den resolution som Turkiet lade fram i FN. Den gick igenom i konsensus. Jag tycker att det var bedrövligt. På det viset ger man som sagt en viss legitimitet för vad som pågår i Turkiet. Turkiet har också gått ut väldigt aktivt och ser det som en seger att ha fått igenom resolutionen i FN. Jag tycker att det är dags att ta upp den frågan igen och gå tillbaks till den ordning som rådde tidigare, dvs. att brott mot mänskliga rättigheter handlar om staters brott mot befolkningen. Terrorism skall man självfallet bekämpa. Det är kriminellt. Men man skall inte blanda ihop det med mänskliga rättigheter. Internflyktingar är ett stort problem som borde uppmärksammas och tas upp mer. Det finns fler internflyktingar än flyktingar som flyr över gränser. Den svenska hållningen innebär att vi på ett sätt deltar i Turkiets politik. Vi skickar tillbaks asylsökande till Istanbul, Ankara eller Izmir. Det gäller personer som kommer från sydöstra Turkiet och som tvingas därifrån av den turkiska militären. Det är en sak som man bör ta upp mer. Jag skulle också önska att ESK kunde ta upp frågan om Turkiet och att en delegation reste till Turkiet, inte minst för att studera förstörelsen av byar och hur man tvångsförflyttar människor. Dessa människor har inga alternativ. Jag hoppas verkligen att Daniel Tarschys kan se till att frågan kommer upp mer i Europarådet. Man kan faktiskt ifrågasätta om Turkiet bör vara medlem av Europarådet eftersom de mänskliga rättigheterna och de demokratiska principer som gäller för en rättsstat inte respekteras. Turkiet bedriver hets mot kurder och andra minoriteter. I övrigt instämmer jag i det som Gustaf von Essen och Berith Eriksson har sagt tidigare från talarstolen när det gäller kurdernas situation.
Herr talman! Jag skall inte säga att jag har blivit påhoppad, för jag upplever det inte så, men vid två tillfällen har såväl Berith Eriksson som Ingela Mårtensson kommenterat att jag står med i detta eniga betänkande även när det gäller skrivningarna om Turkiet. Jag är övertygad om att både Berith Eriksson och Ingela Mårtensson känner till min personliga hållning när det gäller situationen i Turkiet. Jag kan försäkra Ingela Mårtensson att jag har gjort mitt allra bästa för att övertyga hennes partikamrater i utskottet om skarpare skrivningar. Men lika lite som Ingela Mårtensson har nått succé när det gäller att övertyga inom sin grupp har jag kunnat övertyga hennes partivänner att inta en skarpare hållning. Det finns en socialdemokratisk motion i frågan som Hans Göran Franck har talat om från talarstolen. Vi har ingen reservation när det gäller Turkiet. Vi har ingen reservation alls i detta betänkande. Vi ville gå längre i många av de frågor som togs upp i utskottet, men vi har också ansett att det har varit viktigt att få ganska skarpa skrivningar från ett enigt utskott. Det har tjänat syftet att flytta fram positionerna för MR-frågorna som helhet. Det ändrar inte min principiella personliga hållning: vi borde gå betydligt tuffare fram mot
Herr talman! Det är på grund av att jag vet att Viola Furubjelke är engagerad när det gäller kurdernas sak och bör vara väl informerad som jag förvånar mig över att hon i den tidigare debatten nästan anklagade Margareta Viklund för den skrivning som innebär att man tassar på när det gäller Viola Furubjelke behöver inte ta ansvar för Folkpartiets ledamöter i utskottet. Hon får tala för den socialdemokratiska gruppen. Jag tycker att hela utskottet har gjort en svag skrivning när det gäller Turkiet. Jag vill passa på att fråga hur Viola Furubjelke uppfattar meningen om splittringstendens i Indonesien. Skall man se den som en förskjutning i den svenska hållningen? Är vi kanske inte längre för att Östtimors folk skall få till stånd en folkomröstning och att de själva skall få bestämma om sin framtid? Det kan man nästan tolka in i denna mening i utskottets betänkande.
Herr talman! Först hade jag inte tänkt förlänga debatten, men jag vill ändå ge ett klart besked. Jag kan alldeles entydigt säga att vi är för Östtimors rätt till självbestämmande. Jag har sagt det tidigare här i kammaren, och det står jag fast vid.

Herr talman! Det ligger ett visst mått av symbolik i att den sannolikt sista utrikespolitiska debatt som Hans Göran Franck deltar i handlar om mänskliga rättigheter. Han har under sina nio år i utrikesutskottet och även tidigare som medlem i andra utskott oavbrutet agerat i frågor som gäller just de mänskliga rättigheterna. Han har varit en outtröttlig och oförbrännerlig kämpe för att värna om människors rättigheter runt om i hela världen. Jag tänker inte minst på hans kamp för att förbättra fångarnas ställning i ett mycket mycket stort antal länder. Jag vet inte i hur många länder Hans Göran Franck har besökt fängelser, men jag tror att han har ett svårslaget världsrekord. Vi har i utskottet haft ett utomordentligt fint samarbete med Hans Göran Franck. De kamrater som stannar i utskottet kommer att sakna hans insatser. Herr talman! Regeringar kommer och regeringar går, men Hans Göran Franck har alltid varit i opposition. Jag skulle på utskottets vägnar vilja tacka honom för hans insatser i riksdagen. Jag ber också att få säga några ord av tacksamhet -- här lämnar jag rollen som utskottsordförande -- till Ingela Mårtensson. Ingela Mårtensson lämnar också riksdagen. Ingela Mårtensson har tillhört utrikesutskottets flitigaste kritiker och också regeringarnas flitigaste kritiker. Hon har i stor utsträckning agerat inom samma områden som Hans Göran Franck. Jag tycker att hon har gjort en utomordentligt viktig och nyttig insats i riksdagen, och hon har varit en kämpe för de mänskliga rättigheterna som har gjort stor nytta i denna viktiga sak. Jag riktar ett varmt tack också till Ingela Mårtensson!

Herr talman! Vi skall nu behandla internationella miljöfrågor. I samband med och efter Riokonferensen 1992 har dessa frågor fått en extra stor uppmärksamhet. Det är helt berättigat, inte på grund av denna konferens utan på grund av de sakproblem som där behandlades. När vi talar om internationella miljöfrågor gäller det som regel stora, gränsöverskridande miljöproblem. De internationella miljöfrågorna är oftast de viktigaste, men vi skall naturligtvis inte glömma att det finns ett samband mellan globala, regionala och lokala frågor. Vi använder ju ibland det tänkvärda uttrycket ''Tänk globalt -- handla lokalt!'' Det betänkande som vi nu skall debattera innehåller diverse frågor av internationell karaktär. Jag tycker att de flesta av de förslag som lyfts fram i detta betänkande är goda och viktiga, men jag skall begränsa mig till att beröra två socialdemokratiska förslag i vår partimotion om miljöfrågor vilken väcktes under den allmänna motionstiden. Jag skall först ta upp frågan om miljöregler inom handelspolitiken. I GATT-avtalet, vars handelsregler numera ligger under World Trade Organization, finns en undantagsartikel som behandlar hälsofrågor för djur och växter. En arbetsgrupp för miljöfrågor har under ett par år varit verksam inom GATT. I samband med uppföljningen av Uruguay-rundan och undertecknandet av GATT-avtalet nyligen i Marrakech i Marocko enades man vidare om ett arbetsprogram för frågor om handel och miljö. Ett sammanträde har inplanerats till den 2 juni, då arbetet skall börja. Detta skall sedan rapporteras till ministerrådskonferensen. I anslutning till det skall en serie punkter och krav från Riokonferensens Agenda 21 följas upp. I detta sammanhang verkar Sverige framför allt för att de internationella miljökonventionerna skall tas in i avtalet, så att GATT-avtalet inte bryter mot internationella miljökonventioner utan i stället samverkar med dessa, vilket i praktiken inte är fallet i dag. Detta skall ske genom utnyttjande av undantagsartikeln -- som ibland kallas ett miljöfönster -- även om effekterna skulle bli av diskriminerande karaktär. Sverige har dessutom arbetat för att få till stånd en miljökommitté, något som vi har misslyckats med, och för att ge en mer stabil organisation åt miljöarbetet inom ramen för GATT-avtalet. Dessutom pågår ett arbete i detta sammanhang inom UNCTAD och OECD. Vi tycker från socialdemokratisk sida att detta är bra, och vi har därför på denna punkt inte brytt oss om att avge någon reservation i anslutning till vårt motionsförslag. Jag vill dock samtidigt säga att vi i vår motion siktar längre. Vi nämner i den att det är mycket viktigt att man inom ramen för det fortsatta arbetet inom WTO tillämpar försiktighetsprincipen, principen om förorenarens betalningsansvar och substitutionsprincipen. Det är också väsentligt att tvistepanelerna besitter miljökunskaper och har ett öppet arbetssätt som möjliggör insyn. Det behövs vidare preciseringar av möjligheterna att ta ut skatter och avgifter och en översyn av sådana miljökrav på produktionsprocesser som påverkar konkurrensen. Vi pekar också på vikten av att ta upp de miljöutsläpp som ökade transporter medför, och vi säger avslutningsvis att vi vill ha en långsiktig miljöstrategi för den del av GATT-avtalet som numera ligger under WTO. Vi vill att det görs en miljöanpassning fullt ut också på handelns område. Vi förutsätter att den nuvarande och den kommande regeringen arbetar vidare med de här frågorna. Ett annat krav i vår motion gäller en nordeuropeisk miljökonferens. I det fallet är vi inte överens med utskottsmajoriteten, och jag yrkar därför bifall till vår reservation under mom. 6. Jag tycker inte att majoriteten i sin skrivning i betänkandet tar denna fråga riktigt på allvar. Man hänvisar till en mängd små konferenser som redovisas i betänkandet och som i och för sig tar upp viktiga detaljfrågor på miljöområdet. Vårt förslag har dock en annan inriktning. Vi menar att det finns behov av att som uppföljning av Riokonferensen anordna en konferens som samlar Nordeuropa kring de miljöproblem som där finns att lösa. Det finns ett behov av att hålla samman dessa frågekomplex inom miljöområdet för överblick och för helhetsgrepp, och då räcker det inte med de sakkonferenser som anordnas på en serie områden. För att få till stånd ett rent Europa, något som vi socialdemokrater vill arbeta för, och för att Sverige skall kunna gå före, vilket vi också vill arbeta för -- jag förmodar att man kan vara överens över partierna om detta -- behövs också detta bredare grepp. Vi menar att Europa måste gå före när det gäller omställning av produktion, konsumtion och energiförsörjning. Vi som européer har liksom man har i övriga rika delar av världen ett särskilt ansvar. Europa behöver en gemensam miljöpolitik. Det behövs också genomgripande förändringar för att vi skall kunna uppnå och svara mot Rio-mötets mål och utmaningar. Det behövs, som vi skriver i vår motion, en samlad vision för ett framtida hållbart Europa. Vi menar att man för att komma fram till en sådan behöver anordna en nordeuropeisk miljökonferens med deltagande från en rad olika länder och med en bred representation från de respektive länderna. På denna punkt delar vi, som sagt, inte utskottsmajoritetens uppfattning. Det framhålls i betänkandet att de mindre konferenserna ''täcker behovet för att fortlöpande diskutera nödvändiga åtgärder för att förbättra miljön i Nordeuropa''. Jag menar i stället att man i Nordeuropa, där man har möjligheter att skapa en gemensam syn och har gemensamma erfarenhter, behöver en gemensam konferens för att följa upp Rio-mötet. Med detta yrkar jag återigen avslag på utskottets hemställan under mom. 6 och bifall till vår reservation under samma moment.